Herr talman! I och med det svenska folkets beslut att Sverige skulle anslutas till EU kom bl.a. Euratomfördraget att bli gällande i riket. Detta fattade riksdagen beslut om i slutet av förra året i EU Euratom, dvs. Europeiska atomenergigemenskapen, är en av de tre ursprungliga europeiska gemenskaperna. Fördraget undertecknades liksom Romfördraget 1957. Även om, och det har flera talare redan noterat, stora delar av Euratomfördraget är föråldrade, används andra delar fortfarande aktivt, och det finns skäl att göra en del justeringar i svensk lagstiftning. År 1994 undertecknades en konvention vid Internationella atomenergiorganet, IAEA, om kärnsäkerhet. Sverige har aktivt arbetat för att få konventionen till stånd. Den behandlar säkerhetsfrågor vid landbaserade civila kärnkraftverk. Sammantaget har ett femtiotal stater undertecknat konventionen sedan september 1994. Om dessa saker handlar näringsutskottets betänkande nr 21, och jag ber att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Herr talman! Euratoms centrala uppgift enligt fördraget från 1957 är att skapa de förutsättningar som behövs för en snabb organisation och tillväxt av kärnenergiindustrierna och därigenom bidra till en höjd levnadsstandard i medlemsstaterna och till utvecklingen av förbindelserna med övriga länder. Det fredsbevarande syftet, att ställa en potentiellt farlig verksamhet under gemensam kontroll, var naturligtvis mycket viktigt. Vid 1950-talets slut var uran en bristvara, och därför var en av utgångspunkterna vid undertecknandet av Euratom att få en rättvis fördelning av det som fanns. Men, och det har också flera talare noterat, förhållandena är sedan länge mycket annorlunda. Därför har man utvecklat en praxis som innebär att delar av fördraget inte används. Däremot används andra delar. Man har från de hittillsvarande medlemmarna ännu så länge valt att avstå från omförhandlingar av Euratomfördraget, och i stället arbetat aktivt med de delar som används. En viktig sådan del är kontrollen av att kärnmaterial inte används för andra ändamål än de är avsedda för, s.k. Safeguards, och en gemensam basnivå för strålskydd. Från svensk sida har vi under de fem månader Sverige har varit medlem i EU fört fram uppfattningen att de initiativ som tagits de senare åren kring förändringar av Euratom är principiellt riktiga. Det kan alltså vara så att Euratom redan i samband med 1996 års regeringskonferens kan komma att försvinna, herr talman. Eftersom frågan om Euratoms justeringar och förändring redan finns på EU:s dagordning finns det ingen anledning för riksdagen att så här senkommet och i efterhand ta initiativ som säger att vi bör ta upp frågan om förändringar av Euratom. Frågan är redan aktuell. Mot den bakgrunden yrkar jag avslag på reservation 1, och för den delen även på reservation 2, som i princip handlar om samma sak. Miljöpartiet går i reservation 3 ännu längre, och vill dessutom i synnerhet avveckla en särskild del av Euratomfördraget. Eftersom frågan är under diskussion och debatt kan man inte i allmänhet kräva avveckling och i synnerhet kräva särskild avveckling av en del av ett fördrag. Därför vill jag yrka avslag till reservation nr 3. Men för att Sverige skall kunna genomföra Euroatomfördraget behövs nationell lagstiftning inom några områden. Det handlar om strålskydd och avfallstransporter, mellanlagring av utländskt och använt kärnbränsle och kärnavfall, försörjning med kärnbränsle samt säkerhetskontroll av klyvbart material. Utskottet har en enig skrivning om de ändringar i strålskyddslagen och kärntekniklagen som föreslås inom avsnittet Strålskydd och avfallstransporter. Förslaget innebär en skärpning av bestämmelserna genom att det kommer att krävas tillstånd även för utförsel av radioaktivt avfall. Det tycker jag är en bra skärpning. När det gäller förvaring och mellanlagring av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall innebär propositionen - vilket utskottet tillstyrker - en skärpning jämfört med hittillsvarande bestämmelser. Med bifall till utskottets förslag kommer det att bli förbjudet att i framtiden även mellanlagra utländskt kärnavfall. I dag är endast slutförvaring förbjuden. Principen om att varje land skall ta fullt ansvar för sitt eget avfall är för mig självklar, och riksdagen har också vid upprepade tillfällen ställt sig bakom den. I tre motioner krävs det ett totalt tvärförbud mot all lagring av utländskt kärnavfall. Motionärerna menar att inte ens synnerliga skäl - och det är en stark formulering för svensk lagstiftning - kan medge undantag, vilket utskottsförslaget, precis som dagens lagregler, medger. I principfrågan är utskott och regering överens med motionärerna, nämligen om att Sverige inte skall upplåta plats för förvaring av använt kärnbränsle och annat kärnavfall från andra länder. Det förekommer i princip nästan inte heller. Även om huvudprincipen - och den förstärks i och med det här förslaget, vilket är viktigt att stryka under - är nej till utländskt kärnavfall, kan det vid några enstaka tillfällen finnas praktiska säkerhetsmässiga fördelar med en deponi i Sverige. Därför finns det möjligheter för regeringen om det föreligger synnerliga skäl att medge ett sådant undantag. Herr talman! I propositionen föreslås en ny paragraf i kärntekniklagen, som reglerar försörjningen av kärnämnen. Genom att införliva Euroatomfördragets regler skärps den offentliga kontrollen av det som betraktas som kärnämnen, med försörjningsaspekten som utgångspunkt. I reservation 5 från Moderata samlingspartiet menar man att den skärpningen inte behövs. En, som det förefaller, huvudpoäng i reservationen är att Sverige inte behöver en sådan bestämmelse, eftersom den inte finns i flera andra EU-länder. För mig kan det förhållandet att det saknas lagstiftning i andra EU-länder aldrig vara ett argument för att vi i Sverige skall avstå från att fatta de beslut som riksdagen finner nödvändiga. Vi har behov av att genomföra vissa följdändringar för att fullfölja de förpliktelser som Euroatomfördraget innebär. Därför vill jag yrka avslag på reservation 5. Herr talman! Så över till konventionen om kärnsäkerhet. Sverige har, liksom ett femtiotal andra nationer, undertecknat IAEA:s konvention om kärnsäkerhet. Den handlar om säkerhetsfrågor vid landbaserade civila kärnkraftverk. I artikel 1 läggs målet för konventionen fast, att uppnå och vidmakthålla effektivt skydd av kärnsäkerhet över hela världen, att upprätthålla och vidmakthålla effektivt skydd i kärnenergianläggningar mot möjliga strålningsfaror samt att förhindra olyckor med skadliga strålningsverkningar och att begränsa sådana verkningar om de skulle inträffa. Att det nu finns en kärnsäkerhetskonvention öppen för anslutning är i sig själv ett mycket viktigt steg framåt för internationell ökad säkerhet inom kärnenergiområdet. För Sveriges del befinner sig de befintliga säkerhetsreglerna på en sådan nivå som konventionen föreskriver. Några lagändringar blir alltså inte nödvändiga i och med ratificeringen av konventionen. Internationella konventioner är alltid resultatet av internationella förhandlingar, kompromisser och överenskommelser. Det leder med naturnödvändighet till att man för att över huvud taget kunna göra några framsteg måste kompromissa med andra stater. vilket känns rätt bakåtsträvande - att vi inte skall ratificera konventionen utan att vi skall fortsätta att förhandla för att komma fram till exakt de ståndpunkter som vi från svensk sida vill ha. Den modell som finns med innebär i stället att vi nu tar ett steg framåt och att vi får en bas att föra resonemangen vidare på. Jag är förvånad över att man bygger upp hela reservationen just på olycksbegreppet, eftersom det finns en internationell praxis i INES-skalan som är rätt väl utvecklad. Jag vill alltså yrka avslag till reservation 7. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om uranimport, som flera talare här har berört. Det finns all anledning att vi från svensk sida aktivt använder politiken som en möjlighet att bekämpa olidliga arbetsmiljöer. Det sker ju redan inom många områden, och miljöminister Anna Lindh har - vilket redan har noterats - tidigare instämt i synpunkterna här i kammaren. För att nå framgång även i denna del handlar det om en avvägning mellan principer om bra miljöer och reella miljöförbättringar i andra länder. Politik handlar ju inte bara om att upprätthålla principer utan också om att förverkliga dessa principer. Den aktiva inställning som regeringen har - och som har redovisats här i kammaren - kombinerat med ett såvitt jag förstår uppriktigt intresse från uranimportörernas sida ger förutsättningar att leda utvecklingen framåt när det gäller miljösituationen vid utländsk uranbrytning, framför allt vid Krasnokamensk. Herr talman! Med den nuvarande svenska hållningen nöjer vi oss inte med att darra på rösten och tala om problemen och framföra krav till döva öron. Vi kommer enträget och målmedvetet att fortsätta att driva miljöförbättringskraven med den internationella arenan som grund. På det sättet når man resultat. Jag yrkar avslag på reservationerna 8 och 9.

Herr talman! Jag kan förstå att Dan Ericsson har dåligt samvete. Men jag tycker att socialdemokraterna borde ta tag i de frågor som jag har nämnt här i dag. Varför inte skärpa kraven redan nu? Det är nu som vi ansluter oss och har chans att visa var skåpet skall stå. Lars G Linder undrade varför jag hade stannat vid olyckshändelser. Om man nu skall tillämpa KBS3 metoden - som man låtsas vara enig om, vilket man inte är, eftersom den ännu inte är godkänd - innebär det att kärnbränslet förvaras i berggrund i hundratusentals år. Vad kan då hända? Är det samma ursprung när vattenförhållanden har ändrats, när kemikalier har blandats, när värmeutveckling har påverkat det material som finns lagrat 500 m ner i jorden? Eller får de invånarna i kommunerna så småningom stå för ett utläckage? Det är ju därför som jag har stannat just vid olyckshändelse. Det har jag också gjort därför att Västerbotten är ju det område som nu är intressant. Man har gjort en förstudie där bl.a. miljöjurister från Västerbotten har tittat på det här. Jag vill alltså att kammaren skall uppmärksammas på vad det är som vi går in i. Det handlar inte om en lackeringsverkstad som läcker ut någonting som kan åtgärdas på tio år, utan det handlar om någonting mycket större. Tidsperspektivet är kolossalt. När det sedan gäller safeguards och Hans Blix vill jag berätta att jag deltog i icke spridnings-avtalets konferens, NPT-konferensen, i New York. Jag blev icke imponerad av Hans Blix tal. Han talade om att man skall sprida kärnenergin och kärnkraften. Det ökar inte kvaliteten i världen om vi satsar på en sådan energi. Vi klarar inte heller smugglingen m.m. med plutonium. Det här med safeguards är vackert formulerat, men det räcker inte till.
Herr talman! Dan Ericsson har tidigare noterat - vilket jag instämmer i - att Miljöpartiets hållning i kärnkraftsfrågor innebär att man ställer sig utanför debatten. det finns ingen möjlighet att föra ett resonemang med Miljöpartiet, eftersom man väljer att säga nej till allting. Med vår hållning har vi i stället genom ratificeringen av kärnsäkerhetskonventionen möjligheter att - efter att ha tagit det viktiga steg framåt som kärnsäkerhetskonventionen faktiskt innebär - på den internationella arenan föra ytterligare resonemang och lyfta fram exempelvis de frågor som Eva Goës tar upp. Om vi skulle avstå från att välja ratificering av internationella konventioner, och i stället hela tiden fortsätta förhandlingen innan man ens satt namnet på papperet, då skulle vi aldrig komma fram till några internationella överenskommelser. Då skulle inte miljösituationen, säkerhetsreglerna och lagstiftningen i andra länder alls komma att förbättras i samma takt som om man väljer att aktivt arbeta med internationella överenskommelser som grund. Därför tycker jag faktiskt att det är viktigt att kammaren och riksdagen redan i dag ställer sig bakom denna skrivelse från regeringen om kärnsäkerhetskonventionen.
Herr talman! Lars G Linder menar alltså att vi skall fortsätta att ta emot kärnavfall, såsom nu sker t.ex. i Studsvik. Där har vi hög och låganrikat avfall som vi inte kan ta hand om, men som vi inte heller får skicka till ursprungslandet USA. Bassängerna är redan fulla. Ändå skall man ta emot ytterligare kärnavfall till följd av gummiparagrafens "synnerliga skäl", vilket man nu också har gjort. Vi uppvaktade Anna Lindh i höstas och uppmärksammade henne på fallet. Man ljög oss faktiskt rakt upp i ansiktet och sade att lagret i Studsvik byggts ut, vilket man inte hade gjort. Jag vill bara att man skall skärpa synen på detta och se till att vi åtminstone får ett totalförbud mot att ta emot utländskt kärnavfall i Sverige. Titta på Frankrike! Där är man urtuff i det här avseendet. Fransmännen är inte rädda för att vara skarpa och tydliga.
Herr talman! Låt mig bara få konstatera att ett bifall till förslagen i näringsutskottets betänkande nr 21 innebär att lagreglerna i Sverige kommer att skärpas på flera väsentliga punkter. Förbudet mot lagring av utländskt kärnavfall kommer att innefatta ett förbud även mot mellanlagring. Vi får förstärkningar som innebär att även utförsel av kärnämnen skall vara tillståndspliktigt.

Herr talman! Jag har ingenting att invända mot de förändringar i lagtexterna som föreslås i betänkandet, men jag måste ändå få uttrycka min besvikelse över att Lars G Linder så bestämt tar avstånd från reservationerna 1 och 2. Han menar att eftersom initiativ redan har tagits i EU till att förändra Euratom och eventuellt t.o.m. till att avveckla det så att det skall försvinna efter regeringskonferensen 1996, så finns det ingen anledning för Sverige att ta några sådana initiativ eller att påpeka detta i ett riksdagsbeslut. Jag är av den åsikten att när vi nu är medlemmar i EU så är det självklart att vi skall utnyttja vårt medlemskap till att aktivt driva olika frågor. Det är för mig fullständigt obegripligt att inte utskottets majoritet respektive Lars G Linder anser att det är självklart att det med ett riksdagsbeslut i botten är lättare att inom EU driva sådana här för oss väldigt viktiga frågor.
Herr talman! Egentligen skulle jag kunna säga att jag blir upprörd, men jag tycker att ordet är litet väl starkt. Det finns ingen anledning att påstå att Sverige inte skall delta i diskussionen och debatten om Europas framtida hållning till Euratom och dess eventuella upphörande. Som det mycket klart och tydligt framgår av betänkandet och i den allmänna debatten, har Sverige tvärtom deltagit och kommer att delta mycket aktivt i denna debatt. Vad som är litet tveksamt är om riksdagen, eftersom frågan är väckt och initiativ taget, skall väcka frågan om att frågan skall väckas. Det är inte på den nivån riksdagen bör diskutera frågan. I stället bör vi naturligtvis aktivt delta i själva diskussionen. Det finns anledning att komma tillbaka till detta när det gäller positioner osv. inför regeringskonferensen
Herr talman! Mina invändningar gäller för övrigt också reservation 8. Lars G Linder talade med stor emfas om att Sverige på den internationella arenan skall arbeta för att förbättra de villkor som finns upptagna i den motion som reservation 8 grundar sig på. Jag förstår fortfarande inte varför ett riksdagsbeslut i Sverige inte skulle ge regeringen råg i ryggen och kraft att verka i de här riktningarna på ett helt annat sätt än vad som nu görs. Man måste inte alltid vara först med att väcka frågor. Men med ett riksdagsbeslut som grund kan man fortfarande på ett mycket aktivare sätt driva dem och visa att detta är en samstämmig syn i hela vårt land, därför ger det också kraft på de internationella arenor som Lars G Linder talar om.
Herr talman! När det gäller principfrågan om arbetsmiljöerna i Krasnokamensk och på andra ställen är vi helt överens. Det finns all anledning att stryka under det. Den typen av arbetsmiljöer, oaktat de förekommer inom kärnkraftsindustri eller inom andra industrier internationellt, finns det naturligtvis ingen anledning att acceptera, framför allt inte från svensk utgångspunkt. Men för att man skall nå resultat i realiteten, för att man faktiskt skall kunna skapa en bättre arbetsmiljö vid urangruvorna i Ryssland - och det är det som vi är överens om är viktigt - krävs det internationellt samarbete. Ett ensidigt svenskt bestämt ställningstagande innan man har fört internationella resonemang skulle innebära ett slag i luften och skulle förmodligen inte påskynda, kanske snarare fördröja den reala effekten för dem som bor och verkar vid de urangruvor där vi är överens om att arbetsmiljön skall förbättras högst radikalt.
Herr talman! Jag noterar att Lars G Linder inte verkar ha någon lust att tala om socialdemokraternas uppfattning när det gäller Euratom. Han vidhåller att det som står i betänkandet räcker, att man skall delta i diskussionen. Det är väl bra. Men nog är det väl konstigt att vi skall delta i den europeiska utvecklingen genom att glatt och villigt delta i diskussionerna, men vi skall inte i Sveriges riksdag avgöra vad det är vi skall diskutera eller vilken inriktning vi skall ha. Jag vill upprepa min fråga: Anser Lars G Linder att Euratom skall slopas om det är någonting som är bra, eller tycker han att vi skall överlåta på regeringen att avgöra på vilket ben vi skall stå i den här diskussionen? Jag tycker att det är en mycket märklig syn på demokrati och faktiskt också en oroande utveckling av riksdagens anseende, att vi gång på gång överlåter på regeringen att ta ställning till vilken inriktning vi skall ha i olika frågor. Jag fick inte heller någon kommentar avseende deponering i djupförvar. Skall man tolka utskottets skrivning som ett ställningstagande för att det är den metoden vi skall använda för slutförvar av kärnbränsle? Om det inte är det vore det bra att få ett klart besked i den frågan.
Herr talman! Först till frågan om djupförvar. Det är en redovisning av möjliga slutförvarsmetoder. Det är inte ett ställningstagande från utskottets sida. Det finns anledning att återkomma i den frågan. När det gäller frågan om Euratoms upphörande vill jag påpeka att detta betänkande behandlar följdlagstiftning på grund av att Euratom införs i Sverige. Det är inte frågan om positioner inför regeringskonferensen 1996 som behandlas. Eftersom frågan är väckt vill jag säga att det finns anledning för riksdagen att komma igen under hösten för att ta ställning till frågorna inför regeringskonferensen 1996. Det vi i dag har att debattera och ta ställning till är en följdlagstiftning till följd av Sveriges anslutning till Euratom.
Herr talman! Jag tolkar det som att socialdemokraterna och övrig majoritet som står bakom betänkandet inte vet vad man tycker än och inte skall bestämma sig förrän i höst. Det är ganska pinsamt, måste jag säga, att Sveriges riksdag inte kan ha en uppfattning om en så pass viktig fråga. Det finns faktiskt en ganska stor enighet och samstämmighet i övriga europeiska EU-länder om att Euratom är föråldrat och bör ersättas av t.ex. ett nytt kapitel i Maastrichtfördraget. Men i Sveriges riksdag kan man inte ens skriva ner att vi skall behandla detta närmare till hösten. Här skall vi bara delta i debatten.
Herr talman! Det framgår av propositionen, det framgår av näringsutskottets betänkande och det framgår av inlägg här i kammardebatten att Euratom är förlegat och att det skall diskuteras inför nästkommande år. Det är naturligtvis en viktig utgångspunkt för vad vi under hösten har att ta ställning till. Men det gäller inte främst om Euratom skall upphöra eller inte. Det handlar naturligtvis om vilken energipolitik som EU bör ha, om man skall ha någon sådan. Den frågan bör vi debattera i höst. I dag är sakläget att vi är medlemmar i Euratom och har att ta ställning till följdlagstiftning i de frågorna, och det är det betänkandet handlar om.
Herr talman! Jag ställde i mitt anförande några frågor till Lars G Linder som jag inte fick svar på, men som jag nu vill ge honom en ny möjlighet att svara på. De handlade om uranbrytningen, om SSI:s resa har genomförts den skulle ha gjorts i maj -, om det finns någon rapport och vad det står i den rapporten. Den skulle ha lämnats till Miljödepartementet. Jag hade i det sammanhanget också en fråga till utskottsmajoriteten: Varför kunde man inte ställa sig bakom de rimliga krav som finns i motionen om att få in bestämmelser som innebär att den som importerar uran åläggs att öppet redovisa var och under vilka former råvaran har utvunnits och hanterats? Det är en mycket enkel åtgärd, som inför den avreglering av elmarknaden som kommer till årsskiftet skulle ha gjort det mycket synbart för konsumenterna och gjort det möjligt för dem att själva välja om de vill ha den el som kommer från kärnkraftverk där man har importerat uran från exempelvis Krasnokamensk. Det tror jag skulle innebära att marknadsekonomin fungerade och att man fick bort importen från just Krasnokamensk. Varför kunde man inte tillmötesgå denna, som jag ser det, rimliga begäran? Ytterligare en fråga handlar om EU:s energipolitik. Det är egentligen samma fråga som Maggi Mikaelsson ställde: När skall Socialdemokraterna skaffa sig en uppfattning om detta? Det är hög tid.
Herr talman! När det gäller SSI:s studieresa kan jag redovisa att jag med ljus och lykta och allehanda metoder - både modern informationsteknik och andra metoder - har sökt efter den rapporten. Jag är mycket intresserad av den och misstänkte, på goda grunder har det visat sig, att den frågan skulle ställas i kammaren. Jag kan dess värre inte svara på den frågan, för jag har inte fått se någon rapport. Jag är inte säker på att den finns ännu. När det gäller frågan om uranimporten och de i och för sig mycket rimliga krav som förs fram i motionerna - för det är inte detta det handlar om - tycker vi att det är viktigt att man inte bara ställer krav, utan att de också leder till effekter. Ett ensidigt svenskt ställningstagande i en sådan här internationell fråga kommer inte att leda till några förändringar. Därför, och det har förts fram från regeringens sida, för man i stället resonemang som leder till internationella överenskommelser, som faktiskt inte bara innebär att vi tycker saker, utan som också innebär att man i realiteten förändrar och förbättrar arbetsmiljön.
Herr talman! När det handlar om att ställa krav på våra kraftverksföretag här i Sverige är det väl inga bekymmer om det är ett ensidigt svenskt ställningstagande. För det är vad det handlar om. Det handlar om en redovisning för konsumenterna av varifrån man har hämtat uran för att producera den el som konsumenterna förbrukar och att konsumenterna skall kunna välja bort el där man kan se att uranet exempelvis har kommit från Krasnokamensk. Jag kan inte se någon motsättning. Jag förstår fortfarande inte motivet för att avstyrka denna rimliga begäran. Återigen till socialdemokraterna och energipolitiken i EU. Varför följer man inte upp det de socialdemokratiska partierna har kommit överens om på det nordiska planet, att man skall driva en gemensam politik i Europa? Varför tvekar man nu och bortser från detta? När skall Socialdemokraterna skaffa sig en uppfattning? Eftersom Eva Goës valde att i sin replik konstatera att Dan Ericsson hade dåligt samvete, vill jag faktiskt påpeka, herr talman, att jag inte alls har det. Jag har ett mycket rent samvete, för jag försöker på alla sätt att påverka energipolitiken åt rätt håll, medan Eva
Herr talman! När det gäller den socialdemokratiska inställningen i EU-frågorna har det här i kammaren i föregående debatt redovisats att vi kommer att presentera ett valmanifest i augusti. Då kommer naturligtvis den här frågan, som är en av många viktiga frågor inför EU i framtiden, att redovisas. Avslutningsvis, herr talman kan jag instämma i att det dess värre är lättare att föra konstruktiva energipolitiska diskussioner och resonemang med Dan

Herr talman! Näringsutskottets betänkande NU24 Det kan tyckas vara en utomordentligt teknisk fråga, men den har egentligen mer karaktären av en ulv i fårakläder. Det finns mycket som döljer sig bakom den här frågan. Det är inte bara fråga om försäkringstekniska samordningar, utan det är faktiskt också fråga om konkurrensneutraliteten mellan svenska och utländska försäkringsbolag, framför allt de som agerar inom Det här har också betydande implikationer för hela den svenska riskkapitalförsörjningen. Det är en fråga om konkurrensneutraliteten mellan svenskt riskkapital och utländskt riskkapital i svenska företag. Under den föregående mandatperioden inledde den dåvarande borgerliga regeringen arbetet med att redan den 1 januari 1992 avskaffa förvärvslagstiftningen, som rör utländska företags och personers möjligheter att förvärva svenska företag. Senare under mandatperioden avskaffades de bundna aktierna. Samtliga aktier i svenska företag var därmed möjliga att köpa för utländska företag eller utländska medborgare, dvs. svenska och utländska investeringar behandlades lika. De här reformerna, tillsammans med reformerna på skatteområdet, som innebar att dubbelbeskattningen på aktieutdelningar avskaffades, gjorde att vi därmed fick en beskattning som var likvärdig med den som gäller i nästan hela omvärlden. Det gällde förändringar av reavinstbeskattningen och genomförande av ett omfattande privatiseringsprogram som kom att leda till att vi fick en breddad riskkapitalmarknad med över 500 000 nya aktiesparare. Riskkapitalförsörjningen i Sverige via svensk börs ökade 10 gånger jämfört med den nivå som gällde i mitten av 1980 Privatiseringsprogrammet hade således betydande implikationer för riskkapitalförsörjningen, inte bara genom att man drog in pengar till statskassan och därmed avlastade den, utan också genom att man slapp andra typer av upplåningar som annars skulle ha varit nödvändiga. Vi skapade också starkare och mer offensiva bolag, som gjorde betydande investeringar, skapade nya jobb och därmed bättre förutsättningar för den svenska ekonomiska återhämtningen. Det gav vidare ett betydande långsiktigt sparande, i och med att 80 % av det kapital som gick till privatiseringarna kom från Sparbanksböcker. 80 % visade sig också vara långsiktigt sparande i aktier, vilket vi eftersträvar för att få en bra försörjning av kapital till den här typen av företag. Av de 500 000 nya aktiespararna som tillkom visade sig framför allt unga kvinnor och unga kvinnor i glesbygden i Norrland vara kraftigt överrepresenterade i förhållande till andra grupper. Dessa tre delar innebar att vi skapade förutsättningar för att få fram pengar till de investeringar och de nya jobb som vi alla anser är nödvändiga. Inte minst den nuvarande finansministern Göran Persson har i flera debatter, där jag själv deltagit, varit införstådd med att vi behöver 500 000 nya jobb och att de skall skapas i svenska företag under det kommande årtiondet. För att vi skall klara detta fordras betydande nya investeringskapitalflöden både från utlandet och från svenska sparare, och det fordras att vi har en likvärdig beskattning som stimulerar investeringarna i de svenska företag som vi så väl behöver. Det innebär med andra ord att vi måste fullfölja programmet i privatiseringshänseende och se till att vi fortsätter att bredda riskkapitalmarknaden. Det innebär också att vi måste göra de förändringar i försäkringslagstiftningen så att svenska försäkringsbolag får samma möjligheter att placera sitt kapital i svenska företag som nästan alla andra internationella försäkringsbolag har. Herr talman! Jag kan inte acceptera att denna kammare låser svenska försäkringsbolag till striktare begränsningar än vad som gäller för tyska, brittiska, italienska eller spanska bolag. De svenska bolagen får inte placera så mycket pengar i riskkapital som de andra bolagen får. Dessutom får man äga högst 5 % av röststyrkan i ett bolag. I motsvarande bolag utomlands finns inte den typen av begränsning. Resultatet blir en strypning av riskkapitalflödet från svenska försäkringssparare, samtidigt som svenska försäkringsbolag tvingas köpa röstsvaga aktier med kanske en tusendels rösts styrka och därmed överlåta röststarka aktier till utländska placerare. Förändringarna i beskattningen och vägran till förändringar i försäkringslagstiftningen gör att man diskriminerar svensk riskkapitalförsörjning. Vi får mindre kapital till investeringar och nya jobb, samtidigt som lagstiftningen i det närmaste är antisvensk. Den ger nämligen förmåner för utländska placerare på svenska placerares bekostnad. Jag förstår inte att socialdemokratin inom loppet av några år gör totalt helt om - från att ha försvarat förvärvslagstiftningen och begränsningar för utlänningar gör man precis tvärtom. Utländska placerare sätts i gräddfil med i praktiken enkelbeskattning av utdelningar. Det finns inga begränsningar för utländska försäkringsbolag jämfört med svenska. Det rimmar inte med bra regler och bra sysselsättnings och investeringsklimat för Sverige. Herr talman! För mig är det inte fråga om att diskriminera utländska placerare. De skall ha bra regler, och det har de fått i dag i Sverige. Vi skall för den skull inte överlåta eller få fram diskriminering av svenska sparare, svenska investerare eller svenska försäkringsbolag. Det är viktigt för sysselsättningen och investeringarna att de får bra möjligheter och därmed åtminstone likställs med vad som gäller för utländska motsvarigheter. Det är också viktigt att den svenska tjänstenäringen får likvärdiga konkurrensförutsättningar. Att på detta sätt hämma de svenska försäkringsbolagens tillväxt och möjligheter att konkurrera med motsvarande utländska är för mig djupt stötande, såväl ur konkurrensrättslig synvinkel som ur svensk synvinkel. Det är även stötande mot bakgrund av det gäller att få fram erforderligt riskkapital. Jag förstår därför inte socialdemokratins ståndpunktstagande, och jag förstår än mindre Vänsterpartiets ståndpunktstagande i denna fråga. Herr talman! Från moderat håll har vi bifogat fyra reservationer till detta betänkande. Vi står fast vid samtliga fyra reservationer. För att spara kammarens tid har vi dock bestämt oss för att begränsa oss till att yrka bifall till reservation 4, där vi också kommer att begära rösträkning.

Herr talman! Den internationalisering av försäkringsmarknaden som nu sker kan komma att förstärka svårigheterna för konsumentkollektivet. Eftersom utländska försäkringsbolag i ökad utsträckning nu kan förväntas erbjuda försäkringar till de svenska konsumenterna, tycker Vänsterpartiet att det är angeläget att konsumenterna i ett så tidigt skede som möjligt kan få hjälp över nationsgränserna med att bevaka sina intressen. Vår uppfattning är att EU:s direktiv inte är tillräckligt långtgående vad gäller kontrollen. Enligt propositionen skall myndighetstillsynen skötas av två nationella myndigheter, varav den i försäkringsbolagets hemland så att säga skall vara huvudkontrollant och ha störst befogenheter. Det är naturligtvis bra att någon över huvud taget kontrollerar företagens likviditet och soliditet. Med tanke på att alltfler personer tecknar individuella försäkringar - det gäller exempelvis pensions och sjukförsäkringar - är det angeläget med ett stärkt konsumentskydd inom detta område. Vänsterpartiet vill därför, som vi säger i reservation 5, att Sverige verkar för att det inom EU inrättas en försäkringsombudsman som tvärsöver nationsgränserna ges befogenhet att undersöka enskilda fall och agera för enhetliga rutiner och principer. Detta vill vi att riksdagen ger regeringen till känna. Herr talman! Jag skall inte tala längre än så, vi har ont om tid. Jag yrkar bifall till reservation nr 5.
Herr talman! Jag är väl medveten om att Tanja Linderborg inte var närvarande vid utskottets justering av detta ärende. Jag vill ändock påpeka att vi är väl medvetna om att vi bör ha bra säkerhetskrav och bra konsumentskydd. En möjlighet för Vänsterpartiet att få detta vore att rösta för eller yrka bifall till den första moderata reservationen. som bl.a. syftar till detta. Jag kan inte heller undgå att ställa frågan varför Vänsterpartiet vill gynna utländskt ägande i svenska företag på bekostnad av svenskt ägande.
Herr talman! Som Per Westerberg själv sade var jag inte närvarande vid justeringen av ärendet. Jag skall lägga korten på bordet och säga att jag över huvud taget inte har deltagit i behandlingen av detta ärende. Då är det bättre att vara ärlig och säga att jag inte är så insatt i frågan att jag kan gå in i en polemik med Per Westerberg. Det får Lennart Beijer svara för.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 24 handlar om genomförandet av EG:s tredje skaderespektive livförsäkringsdirektiv och berör vissa ändringar i försäkringsrörelselagstiftningen. De beslut som kommer att fattas här innebär att den s.k. tredje generationen av EG:s skade och livförsäkringsdirektiv införs svensk lagstiftning. Direktiven syftar till att genomföra principerna om en enda auktorisation och om hemlandstillsyn, som redan har genomförts i övrig finansiell lagstiftning. Principen om en enda auktorisation eller koncession innebär att en försäkringsgivare skall ha möjlighet att med stöd av koncessionen i sitt hemland driva försäkringsverksamhet inom hela EU. Innebörden av principen om hemlandstillsyn är att hemlandets myndigheter skall ha huvudansvaret för övervakning även av filialer etablerade inom andra EU-länder och av rörelse som drivs genom gränsöverskridande verksamhet i dessa länder. För att dessa principer skall kunna tillämpas inom hela EU krävs harmonisering av lagstiftningen i vissa grundläggande avseenden. Nu föreslås harmonisering av regler beträffande bl.a. lämplighetsprövning av större ägare och av företagsledning, grunder för försäkringsverksamhet, placering av försäkringsbolagens tillgångar och information till försäkringstagarna. Näringsutskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringar i försäkringsrörelselagstiftningen. Precis som det har påpekats här tidigare finns det några frågor som vi inte är helt överens om. En sådan fråga gäller femprocentsregeln. Regeringens förslag innebär ingen förändring av den nuvarande begränsningen för försäkringsbolag att äga större andel av ett aktiebolag än motsvarande 5 % av röstetalet. Detta utvidgas även till att omfatta aktier i förvaltningsbolag. Både i försäkringsutredningen och i den s.k. placeringspromemorian från departementet föreslogs att femprocentsregeln skulle upphävas. I den sistnämnda promemorian sades dock att det är negativt med försäkringsbolag som majoritetsägare i andra företag. Jag har också noterat att när EES-avtalet avseende försäkringar, som Per Westerberg tidigare pekade på, behandlades i riksdagen ansåg den förra regeringen att denna regel kunde behållas. Nuvarande regering anser att femprocentsregeln inte bör tas bort utan att kunna ersättas med regler som preciserar vilken verksamhet ett försäkringsbolag får bedriva. Här krävs alltså ytterligare beredning. En eventuell förändring av femprocentsregeln inrymmer flera svåra avvägningar. Det kan inte anses vara förenligt med försäkringstagarnas intresse att försäkringsbolag skulle ges möjlighet att bli dominerande ägare i bolag, oavsett bolagets inriktning. Även om ägarens ansvar formellt är begränsad till kapitalinsatsen kan man inte bortse från risken på att krav kan uppkomma på ytterligare kapitaltillskott eller betydande insatser från företagsledningens sida. Bestämmelsen finns alltså för att skydda försäkringstagarens medel och för att bolagens ledningar skall kunna ägna allt sitt intresse åt sina kunder. Det måste finnas vissa restriktioner för försäkringsbolagens ägande i andra företag. Jag vill också erinra om att försäkringsbolagen förfogar över avsevärda tillgångar som kan använda för aktieförvärv. Detta kan komma att än mer förstärka ett fåtal institutioners dominans som ägare av svenska företag. Risken för en sådan utveckling bör analyseras ytterligare. Försäkringsbolagen spelar en mycket betydelsefull roll för många människor i vårt land, dels som försäkringsgivare och därmed skapare av trygghet i samband med olika olyckor och skador, dels som förvaltare av sparmedel. Deras verksamhet måste därför omgärdas av vissa skyddsregler som anger vilken typ av verksamhet som får bedrivas. Det finns frågor i detta betänkande som inte har varit föremål för motioner, men där vi ändå har kommit överens. Det gäller reglerna för TFA försäkringar. Jag har noterat att vi i utskottet på ett bra sätt kunde ta hand om frågan att värdera skulder och tillgångar. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Beredningen av den proposition som ligger bakom detta betänkande hade ändå gått långt under den borgerliga regeringens tid. Vi var väl insatta i de promemorior och utredningar som då förekom. Att behålla denna femprocentsregel är faktiskt inte att skydda konsument. Har man en tusendels röst är det fråga om röstbegränsning. Man köper aktier med en tusendels röst i stället för en röst och överlåter de röststarka aktierna till utländska eller andra placerare. Det är inte bra att svenska försäkringstagare och svenska försäkringsbolag skall diskrimineras och att vi skall premiera utländsk kontroll över svenska bolag. Jag är för öppenhet mot utlandet, men det skall vara lika behandling. Jag har väldigt svårt att se argumenten i övrigt. Frågan är utomordentligt välberedd. Man kan alltid kräva längre beredning, men när beredningen skadar vitala svenska intressen, svensk sysselsättning och svenskt inflytande har jag väldigt svårt att förstå varför man skall gynna det utländska på det svenskas bekostnad.
Herr talman! Per Westerberg talar om att ärendet hade processats långt under den förra regeringen. Det kan jag instämma i. Men vi har att vänta på slutbetänkandet från Försäkringskommittén, och vi anser att i det läget är det viktigt att ta ett helheltsgrepp på denna typ av fråga. Så sent som när vi antog EES-avtalet fanns det inga avvikande meningar på just denna punkt.
Herr talman! Det kan inte för någon vara obekant att det är svårt för svenska företag att i dag få nytt riskkapital via svensk börs. Flera emissioner har misslyckats beroende på svårigheter att uppbringa kapital. Att här på försäkringsområdet bibehålla större begränsningar för svenska placerare än för utländska när det gäller att placera pengar på börsnoterade papper är för mig obegripligt. Det skulle gå att få ett snabbt avgörande i en utomordentligt väl genomlyst fråga. Samtidigt är vi väl medvetna om att vi nu börjar vara uppe i ungefär femtioprocentigt utländskt ägande i några av våra största och mest vitala svenska företag. Jag upprepar ånyo att jag välkomnar utlänningar som vill investera i Sverige. Men vi skall inte vara så vänliga att vi ger dem större förmåner än svenskar som vill placera pengar. Det skapar inte bra balans. Det skapar inte tillräckligt med riskkapital från Sverige, som jag tror är nödvändigt om vi skall klara investeringarna och sysselsättningen.
Herr talman! Per Westerberg talar om emissioner som behövs via Stockholms fondbörs. Jag tycker självklart att det är viktigt att vi har många svenska företag som kan finansiera sig via Sverige. Men det är risker med att hantera aktier, och just när det gäller försäkringsrörelser måste vi vara medvetna om att det är större risker med aktier än med t.ex. obligationer. När den ekonomiska situationen ser ut som den gör i dag bör vi vara försiktiga. Vi bör också hinna tänka igenom frågorna så att de blir så heltäckande belysta som möjligt. Självklart håller jag med Per Westerberg att det är sysselsättning som vi skall skapa med de åtgärder vi politiskt fattar beslut om. Då gäller det att ha långsiktiga spelregler. Att invänta Försäkringsutredningens slutbetänkande tycker jag tillhör dessa långsiktiga spelregler.

Herr talman! När detta betänkande skrevs under var jag tillfälligt sjuk, så Miljöpartiet finns inte med. Jag vill ändå säga att jag tycker detta är svårt. Jag avvaktar slutbetänkandet från Försäkringsutredningen eftersom jag tycker detta gäller oerhört svåra frågor. Jag är helt inne på att man måste titta på konkurrensfrågorna och konsumenternas situation. När vi skrev motioner till detta betänkande tog vi upp att det finns farhågor för att stora försäkringsbolag genom en gemensam försäkringsmarknad kan skaffa sig dominerande ställning, särskilt i mindre länder. Denna risk måste man uppmärksamma, tycker jag. Risker finns också på andra områden. Jag har stått här och talat om Preussen Elektra som köper in sig i Sverige och Sydkraft. Vi har precis samma problem där. De köper in aktier och är nu uppe i 26,5 %. Riksdagen måste börja sätta upp spelregler för den här s.k. marknaden. Jag är helt inne på det. Men för att stärka konsumenternas roll ställer jag mig bakom Jag yrkar bifall till reservation 5 och i övrigt på utskottets förslag, medan vi avvaktar slutbetänkandet från Försäkringsutredningen.

Herr talman! Genom betänkandet NU24 föreslår utskottet vissa förändringar i lagstiftningen om försäkringsrörelser. Härigenom införlivas i svensk lag den s.k. tredje generationen av EG:s skade och livförsäkringsdirektiv. Jag skall här kort uppehålla mig vid en av punkterna, den s.k. femprocentsregeln. Herr talman! Regeringens förslag innebär att gällande begränsningar för försäkringsbolagen att äga en större del av ett aktiebolag än motsvarande 5 % av röstetalet behålls och utvidgas till att omfatta även aktier i förvaltningsbolag. Bestämmelsen är enligt propositionen en konsekvens av förbudet för försäkringsbolag att bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse. Av propositionen framgår dock också att Försäkringsutredningen gjort bedömningen att femprocentsregeln strider mot EG:s bestämmelser, i varje fall i fråga om försäkringsbolagens fria medel. Utredningen fann det inte heller motiverat att behålla regeln för medel som motsvarar de försäkringstekniska skulderna. I stället föreslogs att femprocentsregeln skulle ersättas av rena riskspridningsregler. Även i placeringspromemorian har föreslagits att femprocentsregeln skall upphävas, som också har anförts här tidigare. Femprocentsregeln har sin grund i regler från början av 1900-talet. Den infördes för att försäkringsbolagen inte skulle skaffa sig alltför stort inflytande i företag utanför försäkringssektorn. Under senare år har dock marknadsstrukturen förändrats, och det saknas därmed skäl att behålla denna förlegade reglering. Sett i ett längre perspektiv har aktier gett en bättre värdetillväxt än alternativa placeringsformer som t.ex. obligationer och fastigheter. Det ligger därför i försäkringstagarnas intresse att försäkringsbolagen har tillräckliga möjligheter att placera sina tillgångar i aktier. Regeringen borde väl inte heller vara alldeles ointresserad av den möjlighet som faktiskt öppnar sig vad gäller större tillskott av riskvilligt kapital till svenska företag om man tar bort denna regel. Börsintroduktioner och nyemissioner kan underlättas om försäkringsbolagen ges ett ökat utrymme för att förvärva aktier. Dessutom skulle ett upphävande av denna regel ge försäkringsbolagen förutsättningar att medverka till att ett svenskt ägande av ledande svenska företag säkerställs. Svenska försäkringsbolag skall självfallet inte ha sämre villkor för att förvärva aktier i svenska företag än vad utländska försäkringsbolag har. Därför föreslår vi att femprocentsregeln avskaffas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4. På grund av olyckliga omständigheter står inte Folkpartiet med under reservationerna i detta betänkande. Ingen tvekan skall dock råda om att vi står bakom dem likafullt.

Herr talman! Detta betänkande handlar om en av landets viktigaste näringar, nämligen turistnäringen. Som framgår av betänkandet är den Sveriges tredje största exportnäring. Den har därför också en mycket stor samhällsekonomisk betydelse för Sverige. Resor, rekreation och fritidsaktiviteter har blivit en allt viktigare del av våra liv. Turism och besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i världen. Den svenska rese och turistnäringen är på framfart, och konkurrenskraften har ökat. Därtill har vi en ökad miljömedvetenhet och ökat intresse för naturupplevelser och vildmarksäventyr. Sammantaget har detta gjort Sverige mycket intressant som turistmål. Efter att ha tagit del av utskottsbetänkandet kan jag konstatera att det till mycket stora delar råder enighet om turistpolitiken. Det tycker jag är bra. Jag kan också konstatera att Centerns kommittémotion har fått en positiv behandling i utskottet. Jag vill dock gärna i korthet beröra några delar om inriktningen av turistpolitiken. Som sägs i betänkandet är det de generella förutsättningarna för företagandet inom olika politikområden som också bestämmer turistbranschens utveckling. De flesta turistföretagen är småföretag. Därför är det av avgörande betydelse att vi har en bra småföretagspolitik inom näringspolitiken, skattepolitiken och kanske inte minst regionalpolitiken. Under den förra mandatperioden stärktes de svenska turistföretagens konkurrenskraft kraftigt. Det var delvis som en följd av den deprecierade kronan. Men det var också genom olika åtgärder som vidtogs, t.ex. en sänkning av skatter och avgifter för småföretag. Turistmomsen sänktes, kvittningsrätt infördes, riskkapitalförsörjningen förbättrades m.m. Även regionalpolitiken förstärktes. Inte minst det sistnämnda anser jag vara mycket angeläget, eftersom många turistföretag ligger i regionalpolitiskt prioriterade områden. Turistnäringen är i bl.a. inlandskommunerna en dominerande näringsgren. I nuläget har tyvärr kvittningsrätten avskaffats. I kompletteringspropositionen aviseras dock ett antal bra näringspolitiska förslag. Bl.a. skall kvittningsrätten återinföras och ett riskkapitalavdrag införas. Man skall även se över beskattningen för onoterade företag. Allt detta är bra, och det stärker de generella förutsättningarna för turistnäringen. Vårt medlemskap i EU ger också ytterligare möjligheter för turistnäringen. EU har antagit ett treårsprogram för att stödja turismen. Här i vårt land har vi också utarbetat olika program, bl.a. för målområde 6, alltså inlandskommunerna. Vi har också utarbetat program för målområde 5 B. Det omfattar kommuner där jordbruket är på tillbakagång. I dessa program är turismen och inte minst kulturturismen en prioriterad näringsgren som man skall satsa på. Dessutom pågår arbete med att utarbeta program inom Interreg. Det är alltså program som sträcker sig över flera länder. Även i det arbetet har turismen en prioriterad ställning. Allt detta är bra. Men skall Sverige kunna fortsätta att hävda sig som turistland både nationellt och internationellt måste vi fortsätta att utveckla turismen som näringsgren och inte bara satsa på den traditionella turismen utan även på kulturturism och ekoturism. Just detta att koppla ihop turismen med kultur och näringsliv i övrigt tror jag innebär många olika möjligheter. När man talar om att satsa på dessa områden vill jag nämna några goda exempel från mitt hemlän Värmland. Klässbols Linneväveri är ett gammalt familjeföretag som har växt undan för undan, under senare år i mycket rask takt. Hela tiden har dock ägarna behållit gamla mönster, tillverkningssätt och kvalitet. Man har inte någonsin gjort avkall på kvaliteten. Hela tiden har också antalet besökare till Klässbol ökat kraftigt. Väveriet är nu ett av de attraktivaste turistmålen. Ägarna till linneväveriet har därtill hjälpt till i sin omgivning. En gammal kvarn i närheten har renoverats till en servering. Här finns nu ett tiotal anställda. Håkan Hagegård har byggt Hagegården, som också drar till sig många människor inom kulturen. Ytterligare ett antal hantverkare finns i omgivningen. Rackstamuseet i Arvika har också byggts. Där finns utställningar av bl.a. de gamla konsthantverkare som fanns runt sjön Racken. Alla dessa attraktioner har man lagt in i en hantverksrunda. Denna runda har nu blivit mäkta populär och drar till sig hundratusentals besökare varje år. Det ger också många jobb i de företag som finns med i rundan. Allt detta är exempel på att man har tagit vara på den gedigna kunskap och kultur som finns i en bygd, som byggt upp ett antal företag som blivit framgångsrika genom att ha hög kvalitet på sina produkter. Det finns säkerligen liknande exempel. Jag tror att detta är något som går att göra mycket mera av på olika håll här i landet. Jag tror också att andra kulturpolitiska inslag är viktiga för turistnäringen. Satsningen på museiverksamheten och teaterverksamheten, stöden till det icke statliga kulturutbudet samt till hemslöjden och hembygdsrörelsen är viktiga. Tänk bara på alla olika bygdespel som pågår runt om i landet, inte minst sommartid, och hur många människor de drar till sig. På samma sätt tror jag att man har stora möjligheter att utveckla ekoturismen. Basen för ekoturismen utgörs av en unik miljö. Därför gäller det att vara rädd om denna miljö, så att den inte hotas av överutnyttjande och förslitning. Då hotas också själva basen för ekoturismen. Det är också detta som gör att ekoturismen kan ha goda möjligheter att vända turismens negativa effekter för miljön till något som kan skydda unika naturoch djurmiljöer. Ekoturismen har därmed förutsättningar för att kunna utvecklas till en långsiktigt hållbar verksamhet. Det förutsätter dock att turismen utvecklas på ett sunt sätt och att det sker i samverkan med bofast befolkning. Turismen måste därför styras för att inte slita ner områden genom att människor koncentreras till för små ytor. I stället för att utgå från vad människor vill får naturen sätta gränser. Ett känsligt område kan kanske inte besökas av så många. Inom Dalslands kanals område har man startat ett sådant arbete för att styra turisterna, som i de flesta fall är kanotister, till uppgjorda lägerplatser. Just att förbättra mottagningsmöjligheterna är viktigt för att få en sund turism. Här är det också viktigt att klargöra vad allemansrätten står för, vilka skyldigheter men också vilka rättigheter man har. Herr talman! Jag konstaterar att utskottet i de allra flesta delarna var enigt. Centern har en reservation. Det gäller medelsanvisningen till Turistfrämjandet. Vi anser att det finns goda möjligheter att öka antalet turister från andra länder. De olika positiva faktorer som jag tidigare berört gör Sverige intressant som turistland. Vi menar att ett sådant strategiskt läge måste utnyttjas. Branschen är också sysselsättningsintensiv. Den betyder mycket för de ekonomiskt svaga regionerna. Därför menar vi att anslag till Turistfrämjandet bör ökas med 12 miljoner. Den ökningen skall i sin helhet gå till marknadsföring utomlands av Sverige som turistland. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5. Slutligen vill jag bara uttrycka att det förslag som utskottet kommit fram till när det gäller ett samordningsorgan är acceptabelt. Det är bra att det blir ett organ - i detta fall ett marknadsföringsbolag - som får det övergripande ansvaret för information och marknadsföring av Sverige som turistland.

Herr talman! Kulturutskottet har många delar inom sitt verksamhetsområde. I dag debatterar vi turism. Turism är en internationellt snabbt växande näringsgren. Den växer inte minst här i Sverige, där kronfall i kombination med stora turistvärden gör vårt land mycket intressant både för svenskar och speciellt för utländska turister. Jag tror att nya tjänstenäringar kommer att komma till stånd med rätt turistpolitik. Det är särskilt viktigt i glesbygdskommuner med mycket natur och få arbetstillfällen. Särskilt viktigt är det att vi har en god planering och samordning när det gäller turismen. Annars riskerar vi att utarma vår fina svenska natur. En typ av turism vi i Sverige skall satsa på är ekoturism. Det är en turism som strävar efter att minimera turismens miljöpåverkan. Det kan man göra i kombination med att studera och njuta av olika miljövärden och genom att göra enkla saker. Man kan så att säga leva i dåtid. Man kan uppleva Sverige genom en cykelsemester, vildmarksvistelse eller helt enkelt resor där återvinning och förnyelsebara energislag etc. är grunden för själva verksamheten. Vi vet att dessa verksamheter särskilt lockar länder utanför Norden. Det är länder som inte har så mycket egen natur. Av européerna är det särskilt tyskar och holländare, men även fransmän och italienare, som vill uppleva vår natur. Det tycker jag att vi skall ta till vara när vi marknadsför Sverige. Om vi skall få den ekoturism som är så unik för Sverige krävs det också att vi samordnar turismen med andra av riksdagens verksamheter. Vi måste även se till att människor kan ta sig hit på ett miljövänligt sätt. Vi måste också satsa på att bygga ut järnvägar, exempelvis. Att turister kommer med husbilar fullpackade med alla förnödenheter tär på vårt Sverige. Det ger oss egentligen inga inkomster. Det ger oss bara utgifter i form av att vi får ta hand om deras skräp. Myndigheterna och näringen måste samverka så att en turism med helhetssyn kommer till stånd. Ansvaret för att utveckla själva näringen och marknadsföra sina egna verksamheter ligger på företagen. Men när det gäller marknadsföringen av Sverige som turistland tycker jag och Vänsterpartiet att staten bör ha huvudansvaret. Utskottet har i sitt betänkande enligt regeringens förslag föreslagit att en ny turistmyndighet och ett nytt turistbolag skall bildas. Myndigheten har som uppdrag att samordna olika statliga insatser som kan medverka till att stärka turistnäringens utveckling. Den skall också verka för att öka samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och näringen, och samordningsinsatserna skall bl.a. syfta till att stärka olika regioners ställning. Det tycker jag är jättebra. Herr talman! Det jag däremot inte riktigt kan förstå är att verksamheten för informationsinsatser skall bedrivas i bolagsform och att staten skall gå in som minst hälftenägare. I sak är jag inte emot att näringen samordnar sin verksamhet i ett bolag, men jag anser att det är resursslöseri att staten skall vara hälftenägare. Enligt Vänsterpartiets sätt att se borde näringen ha en egenintresse i att jobba gentemot den statliga myndigheten, som i sin tur tar det övergripande ansvaret även för Sverigeinformationen utomlands. Att som utskottet och regeringen splittra upp dessa verksamheter med två administrationer verkar inte ändamålsenligt, tycker jag. Det vore klokare om myndigheten hade det övergripande ansvaret för att jobba gentemot näringen, UD, exportråd osv. Sedan kan det vara näringen som utför själva uppdraget. En annan reservation som Vänsterpartiet har i betänkandet gäller samordningen mellan länsstyrelsen, kulturturismen och ungdomsarbetslösheten. Inte heller här har utskottet gått på vår linje, trots att den ger arbetstillfällen och kvalitetsturism. Det är synd. Jag vill avsluta med några frågor. Hur mycket pengar förväntas Sverige få genom EU:s strukturfonder? Går de pengarna att använda till att utveckla kultur och turism? Vem får pengarna? Är det länsstyrelsen, myndigheten, det halvstatliga bolaget, eller är det den enskilde näringsidkaren? Herr talman! Jag har egentligen inga yrkanden i detta ärende, men jag står givetvis bakom reservationerna 2, 4, 6, 8 och 9. Eftersom utskottet i övrigt är så överens i denna fråga finner jag ingen anledning att vi skall votera kring den i kammaren.

Herr talman! Turismen är viktig. Det är inte så konstigt att vi som går upp och talar här säger så. Turismen är vår tredje största exportnäring, som i dag sysselsätter ungefär 200 000 människor i omkring Turismen omsätter också mycket pengar. Enligt Riksskatteverket går omkring 60 % av omsättningen tillbaka till näringen. Det satsas också regionalpolitiska medel för att gynna turism som en möjlig näring i avbefolkad glesbygd. Det gör det möjligt för människor att bo kvar i sin hembygd. Internationellt sett är turismen den snabbast växande näringen, och jag har all anledning att misstänka att den trenden också kommer att gälla i Sverige. Det råder i dag en bred uppfattning om att turistbranschen lider av samordningsproblem. Näringsliv, myndighet, kommuner och branschorganisationer agerar i dag i en salig röra. Adekvata former för branschsamverkan saknas. Det finns en mängd olika aktörer med mycket olika perspektiv och olika förväntningar på näringen. Den förra regeringen lade ned Sveriges turistråd, eftersom man ansåg att branschen själv skulle kunna finna bättre och effektivare samverkansformer än vad rådet förmått göra med offentliga och beskattade medel. Styrelsen för Sverigebilden har i stället utgjort en nedbantad myndighetsfunktion, samtidigt som Det som nu föreslås i propositionen innebär i princip att Statens turistråd återupprättas. Även om vi i Miljöpartiet delvis delar den kritik som riktas mot den nuvarande konstruktionen, dvs. att små intressenter inte kunnat hävda sig i Next-Stop Sweden-sammanhang, är vi inte beredda att dra riktigt samma slutsats som regeringen. Stora delar av resenäringen har börjat inrikta sig på mer långsiktigt hållbar turism - både socialt, kulturellt och ekologiskt. Intresset för kultur och naturupplevelser i det lilla formatet ökar. Det är vad konsumenterna i allt högre utsträckning också efterfrågar. Herr talman! Vid den utfrågning av representanter av olika delar av turistnäringen som kulturutskottet anordnade i våras frågade jag bl.a. om det inte kunde finnas en motsättning mellan turism som en långsiktigt konkurrenskraftig näring och en hållbar utveckling. Jag syftade då främst på ett kommersiellt missbruk av allemansrätten. En representant för Sverigebilden redogjorde då för hur det på ett tidigt stadium samarbetat med Naturvårdsverket för att lägga fast en klar policy i dess upphandling av marknadsföring av svensk natur. Vi i Miljöpartiet anser att adekvat beskrivning av allemansrätten alltid skall finnas med. Eftersom intresset för naturturism ökar behövs ökat statligt samarbete i den miljöpolitiska diskussionen. Nästa steg är det ökade intresset för den rena ekoturismen, dvs. turisten som vill ha hela sin resa VDN-deklarerad. Här ligger tyvärr inte svenska företag steget före, och det tycker branschen själv är synd. Företag i andra länder visar i dag på större kunnande när det gäller miljömedvetenhet än våra svenska företag. Men viljan till ökat kunnande och ett långsiktigt tänkande finns inom branschen. Med det minskar naturligtvis risken för intressemotsättningar. Världsnaturfonden gör den bedömningen att miljöanpassningen av den konventionella turismen kommer att gå relativt snabbt. Den pekar också på ökad efterfrågan på ekoturism. Enligt Världsnaturfondens definition är ekoturism ett samlande namn för en småskalig turism med ambition att verka för naturskydd, kulturell förståelse och lokal utveckling. Därför tror vi i Miljöpartiet på de positiva incitament som finns på marknaden och som den vill ha stöd för i sin utveckling. Vi vill stärka det genom initialt stöd till förändrad branschsamverkan i stället för att kväva det i sin linda genom att staten än en gång går in och tar över hela ansvaret. På utlandsmarknaden anser vi att myndighetsformen är en förutsättning för kontinuerlig, adekvat och kvalitativ turistinformation. Men på hemmamarknaden anser vi inte att myndighetsfunktionen behöver permanentas. Miljöpartiet föreslår ett anslag på 49,5 miljoner kronor under budgetperioden för turismfrämjande åtgärder. Anslaget till den nationellt riktade verksamheten anser vi successivt skall trappas av, och det statliga myndighetsområdet skall på sikt inskränkas till samordning av statliga och kommunala kultursatsningar till gagn för turismen i hela Sverige. Herr talman! För att de regionalpolitiska medel som anslås för turismnäring i glesbygd skall få en bra, långsiktigt hållbar och verksam användning anser vi att Glesbygdsmyndigheten, som finns mitt i Sverige, har en viktig roll. Det finns ingen anledning att ett återupprättat turistråd i Stockholm skall organisera en ny samverkan mellan glesbygdskommuner när kontakterna redan finns och förvaltas väl av Glesbygdsmyndigheten. Eftersom Glesbygdsmyndigheten ligger i Östersund finns också utmärkta möjligheter till utvecklat samarbete med Mitthögskolan, vilket också andra motionärer berör, som har specialkompetens på området. Där finns också den turistdatabas som är en stor potential för branschens utveckling. Även forskningsresurser skall kunna kopplas dit. Det ligger självfallet i branschens eget intresse att utvecklas. Statens roll skall vara att skapa förutsättningar för en sund och kvalitativ utveckling mot miljöanpassning och ekoturism. Sverige har här utmärkta förutsättningar att leva upp till vad som sägs i t.ex. Världsnaturfondens fjärde budord för miljöanpassad turism. Där sägs att kunskap om hur turism eller miljökonsekvensanalyser för exploateringsprojekt förbättrar både de långsiktiga förutsättningarna för turismen och de positiva effekterna av turism. I det åttonde budordet om personalutbildning sägs att utbildning om miljöanpassning av turismen, hur kunskapen omsätts i praktiskt arbete och fördelarna med att anställa lokal personal på alla nivåer, ökar kvaliteten på resandet. Vid den utfrågning jag tidigare nämnde passade jag också på att fråga Ulf Dinkelspiel, vår tidigare EU-förhandlare, om det Charlotta L Bjälkebring tidigare berörde i sitt anförande, dvs. hur stor del av EU:s strukturfonder som kan komma svensk turismnäring till del och om kulturturismen kan ha några medel att hämta därifrån. Tyvärr kunde han inte ge något precist svar, men han ansåg det självklart att sturkturfonderna kan användas för insatser i en region som tar sikte på att öka turismen. Om det är möjligt att använda fondmedel för andra insatser som mer indirekt främjar en region är i dag ovisst, men vi får väl pröva. Jag efterlyser också större kunskap och samordning av en annan typ av turism. Om vi t.ex. lyckas få en mässa till Stockholm om åderförkalkning anser jag att det vore rimligt att samtidigt erbjuda möjligheter till att få besöka vår förnämliga åldringsvård, som den norra delen av Sverige använt sina skatteintäkter till att utveckla, och inte endast erbjuda att se midnattssolen. Det finns helt världsunika projekt i bl.a. Jämtland där de gamla själva är med och deltar aktivt i uppbyggnad av sina egna ålderdomshem. Här finns det goda möjligheter att koppla det stora med det lilla, och utvecklingen ligger ännu i sin linda. Det är just de sociala livsmönstren, naturen och kulturen som har den stora dragningskraften på den utländska turisten. En långsiktigt kvalitativ förändring av turismens villkor behöver växa fram inifrån. Statens uppgift är att tillgodose förutsättningarna. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 avseende mom. 1, reservation 3 avseende mom.5 samt reservation 7 avseende mom.16.

Herr talman! Som talesman för utskottsmajoriteten kan jag med tillfredsställelse notera att riksdagen här i dag står nästan enig kring utskottsbetänkandet om en ny turistpolitik för Sverige. Även om utskottet har avgivit flera tillkännagivanden har dessa tillkommit i stor enighet i utskottsarbetet. Herr talman! Vi kommer här i kammaren i dag att besluta om en turistpolitik som det råder bred politisk enighet om och som därför bör ha framtiden för sig. Det kan förhoppningsvis bli en milstolpe i turistpolitikens historia i Sverige. Den ryckighet turistpolitiken kännetecknats av inte minst under de senaste åren har inte tjänat vare sig turismen eller näringens utveckling i detta land. Ändå har turismen själv klarat en positiv egen utveckling. Men med en klarare inriktning skulle resultaten blivit ännu bättre.

Statliga myndigheter och bolag klarar inte att lösa alla framtida uppgifter på turistområdet. Den nya turistmyndigheten och bolaget kan medverka till att de verkliga aktörerna på turismens område - och de är ju många som vi vet - känner stöd och stimulans i sitt arbete. Det kan gälla allt från turistföretagare uppe i fjällområdet eller ute i skärgården till de turistbyråer i kommuner och regioner från norr till söder som nu jobbar för högtryck inför den här sommarsäsongen och även planerar för en ännu längre framtid. Det kan också gälla det reseföretag som just nu säljer resor till ett sommarfagert Sverige. De skall nu känna att staten helhjärtat stöder dem och att staten bryr sig om dem. Riksdag och regering skall visa att man är beredda att koppla på de resurser som finns hos myndigheter centralt och på länsstyrelserna regionalt för att hjälpa till att göra Sverige attraktivt som turistland. Både i regeringens proposition och i det utskottsbetänkande som i dag ligger på riksdagens bord har vi uttryckligen sagt att staten på olika sätt skall stödja, stimulera och backa upp de olika aktörernas arbete. Herr talman! Jag vill påstå att detta är en ny syn på turismen från statens sida. Den visar att vi politiker har insett turismens betydelse och dess möjligheter för Sverige och att vi bryr oss om och vill vara med och stödja utvecklingen. Man kan säga att det är en omvänd turistpolitik mot tidigare. Då gällde det för regioner och turistföretagare att koppla på de många centrala idéer och kampanjer som var på gång. Det är alltså en ny syn på statens medverkan i turistpolitiken. Den nya synen måste nu slå igenom med hjälp av den nya myndighet som vi i dag skall besluta om och det nya statliga bolag som skall svara för information och marknadsföring i utlandet. Jag vill alltså understryka att det är en ny politik som skall genomföras, vilket ställer nya krav på dessa nya organ som från den 1 juli skall genomföra den. Jag vill gärna förtydliga detta här i dag och sända med ett budskap till de båda utredarna som skall lägga fram sina förslag om riktlinjer och former för den nya myndighetens och det nya bolagets verksamhet till regeringen den 15 juni. Herr talman! Vi är eniga i utskottet om de övergripande målen för turistpolitiken, och därmed om den nya myndighetens och det nya bolagets verksamhet. Målen kan i korthet beskrivas så att vi bör utveckla turismen i och till Sverige så att den ger största möjliga positiva effekter på ekonomin och sysselsättningen, inte minst i glesbygden. Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring. Kultur och naturupplevelser även för våra egna invånare i Sverige skall främjas. Därmed ges fritiden ett rikare innehåll. Här ingår även vårdandet av allemansrätten och de frågor som hör till detta. Herr talman! Utskottet ger regeringen till känna att utskottet anser att turistpolitikens mål bör vara vidare än vad regeringen har angett i propositionen. Det gäller framför allt den sista punkten som jag nämnde. Utskottet anser alltså att politiken bör omfatta även förutsättningarna för den enskilde att resa och få ett meningsfullt innehåll i resandet, bl.a. genom kulturoch naturupplevelser och olika rekreationsaktiviteter. Utskottet framhåller också vikten av att den samhälleliga verksamheten inom turist och rekreationsområdet inte enbart utnyttjas av några få utan kommer de flesta till del. Det andra tillkännagivandet gäller utskottets mening att den nya myndighetens styrelse inte bör bli så stor som regeringen föreslagit. Den bör begränsas i omfång för att bli handlingskraftig. Det finns också motioner, bl.a. från Vänsterpartiet, om att man bör slå ihop myndigheten och bolaget för att på så sätt effektivisera verksamheten och minska byråkratin. Utskottet har dock inte stannat för en sådan lösning. Däremot är det ett viktigt påpekande som Västerpartiet gör om att dessa båda organisationer måste samverka och arbeta utifrån en gemensam grundsyn på turistfrågorna. Därför är det angeläget att de båda utredarna som regeringen nyligen utsett för myndigheten respektive bolaget finner lösningar på hur detta skall gå till. Herr talman! Utskottet påpekar vidare för regeringen den stora tillgång för turismens utveckling i landet som de ideella organisationerna utgör. Det gäller t.ex. Svenska turistföreningen, Sportfiskarna, Friluftsfrämjandet, Skidsäkerhetsrådet, hela idrottsrörelsen och hembygdsrörelsen. Deras inneboende kraft bör tas till vara vid utvecklingen och marknadsföringen av Sverige som turistland. I övrigt tillstyrker utskottet propositionens innehåll och avstyrker de motioner som inte kunnat tillgodoses vid utskottsbehandlingen samt framförda reservationer. Till Kjell Ericsson vill jag tillägga att det är helt klart att turismen är en småföretagarverksamhet. Det är viktigt att småföretagarpolitiken och regionalpolitiken fungerar fullt ut på det här området. Jag håller dessutom med Kjell Ericsson om att vår nya turistpolitik nu möjliggör det som han tar upp. När det gäller er reservation om att anslå ytterligare 12 miljoner vill jag säga att vi inte har dessa pengar just nu, och vi kan därför inte ge dem till den här verksamheten för det här budgetåret. Vi får utvärdera och se hur stora statens insatser skall behöva vara i framtiden. Till Eva Larsson vill jag säga att det ligger på den nya myndigheten att initiera och aktivera till att det tas tag i frågorna kring miljöturism. Den nya myndigheten har som sin huvuduppgift att samarbeta med olika organisationer typ Glesbygdsverket och landets turisthögskolor. Herr talman! Med detta vill jag avslutningsvis framföra en förhoppning om att de utredare som regeringen nu utsett skall lyckas skapa de närmare riktlinjerna för den nya organisationen som vi beslutar om i dag. Det skall vara riktlinjer som tar hänsyn till utskottets och riksdagens tillkännagivanden. Dessa redovisas tydligt i betänkandet KrU28. Jag yrkar härmed bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! När Sverige fick en borgerlig regering 1991 fick vi också en mycket tydlig förändring av den politik som hade förts i syfte att främja turismen i vårt land. På förslag av regeringen beslutade då riksdagen att förändra de politiska insatser på turistområdet. Man lade tyngdpunkten på att påverka Sverigebilden utomlands och att sprida utlandsinriktad information om Sverige. För detta ändamål, och efter diverse turer, bildades Styrelsen för Sverigebilden. Den fick ansvar för att besluta i frågor om de statliga insatserna för turism. Jag tror att man i dag vågar säga att den politik som inleddes under de borgerliga åren har varit framgångsrik när man mäter resultatet och ser att vi har fått ett kraftigt ökat intresse för Sverige i de länder dit de turistpolitiska insatserna har prioriterats. När den nya näringsministern aviserade en proposition om en ny turistpolitik ställde vi oss naturligtvis frågande inför detta och undrade vilka förändringar som skulle komma. Det visade sig att propositionen, som har legat till grund för det som nu har blivit utskottets betänkande, var en till mycket stora delar acceptabel fortsättning på det som lagts fast under tidigare år. Detta, liksom arbetet i utskottet, är anledningen till att det inte finns någon moderat reservation till betänkandet. Detta har i stället tillkommit i dialog med riksdagens samtliga partier och också, vill jag understryka, med näringen. Det centrala har varit de organisatoriska frågorna. Vi moderater hade ett motionsyrkande som gick ut på att Styrelsen för Sverigebilden skulle behållas och att man inte skulle inrätta någon ny myndighet. Vi har ändå inte sett någon anledning att reservera oss på den här punkten, eftersom den nya myndighetens uppgifter till mycket stor del sammanfaller med Styrelsen för Sverigebildens uppgifter och också i hög grad med de motionsyrkanden som vi har gjort, dels under den allmänna motionstiden, dels i anslutning till arbetet med betänkandet. Det är klart att den nya myndigheten skall ha ansvaret för statens insatser på det turistiska området, inte minst de policyinriktade, och dessutom ansvar för hur vi hanterar de turistiska frågorna - en samordning mellan stat, regionala organ, kommun, näring osv. Sedan har utskottet också beslutat att vi skall ha ett bolag för marknadsföring utomlands av Sverige som turistland. Detta följer mycket väl den linje som tidigare har dragits upp och som Next Stop Sweden blev själva exponenten för, nämligen att vi i första hand skall arbeta utomlands med de turistinriktade insatserna. Av den anledningen kan också jag, herr talman, yrka bifall till hemställan i detta betänkande. Jag vill gärna säga att jag ser mycket goda möjligheter för den nya turistpolitik som nu läggs fast att få en fortsatt kontinuitet, bl.a. för att den i allra högsta grad har sin bakgrund i den politik som har förts under senare år. Jag vill starkt understryka att den ryckighet som Leo Persson tyckte sig se inte på något sätt kommit till uttryck under arbetet, eftersom den nuvarande organisationen i hög grad ligger till grund för den fortsatta. Ewa Larsson har uppfattningen att Sveriges turisråd återinrättas. Men jag tror inte att det är så svårt att se att det är utomordenligt stora skillnader mellan de uppgifter som Sveriges turistråd hade och de uppgifter som den nya, ännu icke namngivna myndigheten har. Den nya synen på turismen från statens sida, som Leo Persson uttrycker det, har funnits grundlagd sedan tidigare. Det är därför jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Stig Bertilsson om jag hörde rätt eller inte. Han sade att det var regeringens förslag att göra en ny översyn av turistpolitiken. Det var egentligen ett utskottsinitiativ för att få fart på arbetet, om jag minns rätt. För övrigt är det bra att vi har det riktiga stöd som vi ser i kammaren i dag - alla partier ställer i princip upp på detta - när vi nu skall genomföra denna nya syn på turistpolitiken. Jag hoppas att det skall bära frukt i framtiden.
Herr talman! I samband med att den förra regeringen och riksdagen ändrade de turistpolitiska insatserna var det att antal turer fram och tillbaka. Jag kan inte nu påminna mig vad som ledde till att Styrelsen för Sverigebilden bildades, men jag är helt klar över att grundtanken att avskaffa den gamla organisationen och etablera en ny, inriktad framför allt på insatser utomlands, föddes i det dåvarande kanslihuset. Jag tycker också att det är mycket tillfredsställande, herr talman, att det finns en betydande samsyn i de här frågorna. Jag tror att den som läser detta betänkande inte har svårt att följa linjen från tidigare, och jag tycker inte att Leo Persson skall behöva känna sig förnärmad eller bekymrad på något sätt för att vi faktiskt har denna samsyn. Det är ju den som gör att den nuvarande oppositionen ställer upp på den fortsatta linje som har dragits upp av det nuvarande Näringsdepartementet.

Herr talman! Ett ärende som handlar om turismen och turister kan lätt förknippas med tankar på enklare fritidssysselsättning, några sommarveckor eller kanske en skidvecka. Men turismen - det vet vi alla här - är mer än så för Sverige, och definitivt för det landskap jag och Leo Persson kommer ifrån: Dalarna. Turismen är en av länets framtidsgrenar, en näringsgren som man t.o.m. i dessa svåra tider kan se en ljusning i och kring. Därför är det viktigt att allt fagert tal från alla, särskilt i valtider, uppfylls. Jag tänker på fagra tal om hur viktiga småföretagen är, hur viktigt det är att småföretag och familjeföretag får en bra grund att verka och stå på. Turismen utgörs - kanske mer än någon annan gren - av en rad privata småföretag, familjeföretag som satsar allt för att klara sig, både tid och pengar. Och just den typen av satsningar ger också stora inkomster till andra näringsgrenar på respektive ort och i respektive bygd. Vi som i mars besökte den stora resemässan TUR 95 i Göteborg vet att dragkampen om turisterna ständigt ökar. Nya länder dyker upp, länder som jagar turister och dollar. I många länder är kostnaderna för att leva och bo sådana att vi inte kan konkurrera med dem. Med den konkurrensen i tankarna gäller det att vi ger företagen här i landet en rimlig chans att klara sig. Herr talman! Jag kommer alltså från Dalarna. Det är ett landskap som, om vi skall tala i de termerna, ligger på en delad andraplats då det gäller turismen i Sverige. 10 % av turisterna i Sverige väljer just Dalarna. Bara Stockholm är större, och i viss mån Göteborgs och Bohus län, som lär ha samma omsättning i kronor som Dalarna. Därför är turismen en oerhört viktig näringsgren för oss i Dalarna. Ett orosmoln över turismen är att landstingen i många län - mitt län inget undantag - vill vara med och klåfingrigt, och i många fall okunnigt, styra turismen. Man kan t.o.m. se dragkamper mellan landsting och länsstyrelser om vem som skall utgöra något slags övermyndighet för turismen. Det här är olyckligt. Det för knappast turismen framåt, utan skapar förvirring och frågetecken. Alla vet ju också att de flesta landsting har stora svårigheter att klara av sjukvårdsfrågorna och genast borde ta sina fingrar från turistfrågorna. Tyvärr gör de inte det, utan man kan se ett ökat intresse. Turismen har en viktig roll inom regionalpolitiken. Här konstlar man inte fram arbetstillfällen; här finns och skapas arbetstillfällena i verkligheten. Alla som har varit i Malungs kommun, till Sälenfjällen, eller i Leo Perssons hemkommun Älvdalen, med det vackra Idre och den välskötta fjällanläggningen där - kan ni tänka er vad dessa kommuner vore utan turister och turismen? Här har framstående personer i ett tidigt skede och i konkurrens bl.a. med dåtidens framgångsrika Åre, varit ute och framsynt exploaterat områden som är mycket väl lämpade för turister och för god rekreation. Det är dock, som vi moderater skriver i vår motion, viktigt att staten går in med de rätta åtgärderna i turistfrågorna. Personligen tror jag, liksom flera andra sagt här i talarstolen, att satsningen bör ske på så sätt att de statliga satsningarna inriktas på att få turisterna hit till Sverige. Sedan står de många företagen beredda att serva och sköta om turisterna. Jag har inget annat yrkande än det som utskottet har. Precis som vi säger i vårt särskilda yttrande tillgodoses det mesta i betänkandet. Men klart är således att i dagens läge, då vi behöver förstärka vår ekonomi, är turismen viktig även om den självklart inte löser Sveriges ekonomiska problem. En rejäl satsning på utlandet kan alltså ge vad jag vill kalla vinster ute i de olika länen, allt beroende på hur länens företagare orkar satsa - och dessutom lyckas med sina satsningar. Alla kanske inte har samma goda förutsättningar som Sälen och Idre, som jag tog som exempel. Det finns i dag perioder med lågt kapacitetsutnyttjande av våra fina turistanläggningar. En särskild satsning borde göras här. Detta skulle kunna ge dem som har säsongsanställningar i dag åretruntanställningar. Följden blir alltså mera skatteintäkter till kommuner och landsting och ökad omsättning i näraliggande näringsgrenar. För att än en gång stanna upp i mitt hemlandskap och hemlän kan jag berätta att man där med länsstyrelsens hjälp har gjort någonting som länsstyrelsen passar utmärkt för, nämligen en utredning med sikte på år 2000. Dit är det visserligen bara några år, men det är bra att det finns en plan. Och det talas om att det är av största vikt att aktörerna på turistmarknaden får hjälp med just marknadsföringen. Det är där statens roll finns. En viktig bit är också samverkan. Den delen har varit försummad länge. Men nu går man åt rätt håll, och de flesta inser behovet av att det sker samlade grepp från olika områden i landet. Alltför många skräckexempel har man upplevt där turistorganisationer - i princip i samma by och bygd - nästan konkurrerat ihjäl varandra. Jag har också uppfattningen att kommunerna oftast - jag säger oftast - är mindre lämpade att sköta turistfrågorna. I en kommunal byråkrati, ofta med långa och besvärliga beslutsvägar, passar inte dagens turism. Den kanske passade tidigare, då broschyrutdelning var den stora punkten. Herr talman! Jag har bara velat lyfta fram det viktiga i just turistfrågorna. Det är större frågor än vad man kan tro, särskilt i län och landskap som exempelvis det landskap som jag kommer från. Jag vet att den inventering som gjorts visar att turismen bara i vårt landskap tillför 5,2 miljarder. Det är den senaste siffran jag har sett. Med dessa siffror tycker jag att man har påvisat att turismen är en större och viktigare fråga än många frågor vi tar upp här i kammaren. 5 500 årsverken inom turistnäringen i Dalarna säger sitt. Det är 6 % av den totala sysselsättningen i länet. Därför är det viktigt - jag nämner det ännu en gång - att de företag, oftast familjeföretag och småföretag, som det handlar om i dessa turistsammanhang får och ges rimliga villkor att kunna arbeta och verka. Om alla politiker lever upp till vad de lovade i valrörelsen, dvs. att det var och är viktigt med småföretag, och om man ser småföretagen som en chans till tillväxt och skapandet av nya jobb kommer det att gå bra för turismen, och det kan komma en hel del nya arbeten inom den näringen - som rätt skött ser ut att vara en framtidsnäring i stora delar av vårt land.

Fru talman! Den proposition och det betänkande som vi nu behandlar rör frågor om utlänningars förväntade levnadssätt i samband med prövningar av uppehållstillstånd och medborgarskap. Regeringens förslag bygger i huvudsak på Utvisningsutredningens betänkande. Vidare föreslås i propositionen en uppmjukning av det generella kravet på att uppehållstillstånd i princip skall ha beviljats före inresan. Regeringens förslag om betydelsen av levnadssätt och hederlig vandel innebär bl.a. vissa skärpningar och uppstramningar av utlänningslagen. Det tycker vi moderater är bra. På några punkter vill vi dock gå längre. När det gäller uppehållstillstånd för asylberättigade utlänningar ville Utvisningsutredningen att även annan allvarlig eller upprepad misskötsamhet än den som regeringen pekat ut skulle kunna utgöra ett särskilt skäl att vägra asyl. Vi moderater vill i likhet med Utvisningsutredningen särskilt peka på de s.k. incidentrapporterna, som upprättas på förläggningar för asylsökande. Dessa rapporter innehåller uppgifter bl.a. om hot mot personal, om allmänt störande uppträdande och om olovlig körning. De här incidentrapporterna bör, enligt vår uppfattning, ingå som en del i bedömningen och därmed också i lagen. Jag tycker att det är litet förvånande att majoriteten inte vill väga in i bedömningen om uppehållstillstånd hur en asylsökande faktiskt uppför sig under tiden på förläggningen eller under asylprocessen. Majoriteten skriver visserligen i likhet med regeringen att man i sammanhanget måste ställa krav på rapporterna och på att det i varje fall skall vara fråga om förhållanden som lett till polisanmälan. Det tycker jag att man kan ställa upp på. Det är alldeles utmärkt. Men om incidentrapporterna tar upp sådant som lett till polisanmälan, kan majoriteten då tänka sig att infoga dessa incidentrapporter i beslutsunderlaget när uppehållstillstånd skall ges eller ej? När det gäller andra än asylberättigade vidgas med regeringens förslag möjligheterna att återkalla uppehållstillstånd om utlänningen inte lever ett hederligt och skötsamt liv. Vi moderater instämmer i regeringens förslag när det gäller återkallelse men menar att det är naturligt att låta förutsättningarna för återkallelse spegla förutsättningarna för tillstånd. Så tyckte också Utvisningsutredningen, dock inte regeringen och utskottsmajoriteten. Enligt majoritetens förslag skall det krävas betydligt allvarligare anmärkningar mot utlänningens skötsamhet än vad som krävs för att det första tillståndet skall vägras. För oss moderater är det litet stötande att utlänningar skall kunna gravt missbruka vår gästfrihet och ändå kunna få fortsatt uppehållstillstånd. Vi talar ju nu inte om flyktingar utan om människor som fått uppehållstillstånd av andra skäl än flyktingskap. Samma förutsättningar vid återkallelse som vid tillstånd är, menar vi moderater, helt i linje med normal rättskänsla. Utvisningsutredningen föreslog också en sådan ordning liksom flera remissinstanser gjorde. Fru talman! Vad gäller medborgarskapet för regeringen ett resonemang om det skall kunna vara möjligt att i vissa fall återkalla ett beslut om naturalisation. Regeringen och majoriteten anser inte att det skall vara möjligt. Vi moderater menar att det i vissa fall borde vara möjligt. Rikspolisstyrelsen har exempelvis pekat på att det kan te sig stötande att det inte finns möjlighet att återkalla medborgarskapet för en person som naturaliserats i en falsk identitet för att exempelvis dölja kriminellt förflutet eller terroristanknytning. Jag delar Rikspolisstyrelsens åsikt i det här hänseendet. Bara hotet att ett medborgarskap kan gå förlorat i vissa fall kan avskräcka. Jag är visserligen helt medveten om problemen med att upphäva medborgarskap - statslöshet blir i många fall följden. Men en hovrätt, Göta hovrätt tror jag det är, menar liksom flera kammarrätter att det finns skäl att införa en återkallelsemöjlighet. Eftersom majoriteten menar att en naturalisation i alla lägen skall vara oåterkallelig är det desto viktigare att villkoret om ett skötsamt och hederligt sätt är uppfyllt. Likaså är det mycket viktigt att den sökandes identitet är säkrad. Av dessa anledningar önskar Moderaterna att kvalifikationstiden förlängs från fem till sex år. Fru talman! Sammantaget är det mycket viktigt att vi är glasklara när det gäller de krav som vi skall ställa på de asylsökande och på invandrarna. Vi måste utgå ifrån att människor som söker skydd eller uppehåll här har korrekta och renhåriga motiv. Vi skall givetvis inte tveka att klart dra tydliga gränser för vad vi tycker är ett acceptabelt beteende. Det tror jag faktiskt att en stor majoritet av både svenskar och invandrare tycker. Flummighet och otydliga signaler bidrar till främlingsfientlighet. Regelsystemet måste bygga på fasthet och på klara normer. En ytterligare fråga som vi moderater vill föra fram är att kunskaper i det svenska språket skall vara obligatoriska för att man skall kunna erhålla svenskt medborgarskap. Undantag kan gälla för äldre invandrare. Kunskaper i svenska är under alla förhållanden viktigt för att invandrare skall kunna vinna insteg på arbetsmarknaden och i samhällslivet. För att bli svensk medborgare är det en särskild förpliktelse att kunna svenska språket. Ytterst är man ju faktiskt med och tar ett påtagligt ansvar för Sveriges framtid, och för detta är svenskkunskaper en förutsättning. Vad slutligen beträffar den utvidgade möjligheten att i vissa fall söka uppehållstillstånd efter inresa innebär det en mycket svår avvägning mellan behovet av att hålla fast vid huvudregeln - att ansökan skall ha lämnats innan inresa skett - och de humanitärt präglade problem som uppstår om denna huvudregel praktiseras in absurdum. Vi moderater har i denna fråga ingen uppfattning som avviker från regeringens eller majoritetens; vi tillhör majoriteten i den här frågan. Vi vill dock särskilt inskärpa att huvudregeln fortfarande är att uppehållstillstånd skall sökas före inresa. Vi har en reglerad invandring, och en alltför utvidgad rätt att efter inresa söka uppehållstillstånd kan innebära att man öppnar för arrangemang av icke seriöst slag. Vi moderater yrkar för tids vinnande bifall bara till vår reservation nr 14.

Fru talman! När regeringens proposition 1994/95:179 om ändringar i utlänningslagen presenterades rönte den, fullt berättigat, stor uppmärksamhet. Propositionens förslag går ju bl.a. ut på att det vid bedömningen av om en asylsökande skall få stanna eller inte skall göras en bedömning av huruvida denne i framtiden kan förväntas leva skötsamt och hederligt. Bara det förhållandet att lagen ej skall gälla flyktingar enligt Genèvekonventionen utan enbart de facto-flyktingar, krigsvägrare samt dem som fått stanna av humanitära skäl visar att något är feltänkt från början. Likhet inför lagen är en fin gammal regel som vi inte får tumma på. Att rucka på den principen kan visa sig bli förödande för människor som drabbas. I förra veckan diskuterade vi här i kammaren FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I artikel 7 i nämnda FN-deklaration står det: "Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Alla är berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av denna åtskillnad." Vidare står det i artikel 10 i FN-förklaringen: "Envar är under full likställighet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställande av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott." Att då, som regeringen gör, föreslå att en människa skall förväntas leva skötsamt och hederligt utan att domstol först skall ha sagt sitt är minst sagt uppseendeväckande och kränkande för den som drabbas. Dessutom strider det mot andan i artiklarna 7 och 10 i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter som jag nyss citerade. Utskottet har i och för sig ändrat regeringens formulering "leva skötsamt och hederligt" och återinfört begreppet "föra en hederlig vandel". Men i sak betyder det inte så mycket, eftersom motivtexten inte ändrats. Det innebär alltså att bedömningar, som ej är grundade på en lagakraftvunnen dom, kan få fälla avgörandet huruvida en asylsökande får stanna eller inte. Även artikel 11 i förklaringen om mänskliga rättigheter är mycket tydlig i detta avseende. Den lyder: "Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier." Att då, som nu föreslås, vid asylprövning låta mer eller mindre osäkra bedömningar och överväganden angående människors förväntade framtida beteende utgöra grund för beslut är något som inte borde förekomma i den svenska lagstiftningen, menar vi. Det gäller att värna och upprätthålla den svenska rättsstaten. Eftersom det i dag inte finns någon klar praxis när det gäller hur grov brottslighet eller asocialt beteende skall betraktas för att asyl skall vägras en de factoflykting eller krigsvägrare föreslår regeringen i sin proposition att en bestämmelse förs in i utlänningslagen om att brottslighet skall kunna utgöra ett skäl för att neka en sökande asyl. Så långt är allt väl, och detta är något som jag tycker är bra. Mycket tveksamt blir det dock när regeringen och utskottsmajoriteten föreslår att andra allvarliga anmärkningar, som ej är av domstol fastlagda, mot utlänningens levnadssätt skall få vägas in vid bedömningen. Det är här den stora osäkerheten kommer in i bilden. Hur skall denna bedömning gå till? Vad konkret är allvarliga anmärkningar mot levnadssätt? Hur bedömer man detta? Vilket underlag fordras? Hur ser bevisföringen ut? Ja, det är många frågor man ställer sig. Här föreligger onekligen stor osäkerhet och därmed risk för felbedömningar och felaktiga beslut, eftersom ingen domstolsprövning sker. Det är också därför som Folkpartiet säger att endast lagakraftvunna domar skall beaktas vid bedömningen. Om inte detta utgör grundregeln föreligger stor risk för att större orättvisor kan komma att begås än vad som blir fallet om noggrann domstolsprövning får ske först. Detta framgår tydligt av Folkpartiets reservation nr 2, som jag härmed yrkar bifall till. Även vad gäller levnadssättets betydelse vid uppehållstillstånd för andra än asylberättigade menar Folkpartiet att endast lagakraftvunna domar skall utgöra grund för bedömningen. Detta framgår av Inte minst mot bakgrund av att dessa lagparagrafer rör människor som levt under mycket svåra förhållanden, där de många gånger under lång tid utsatts för tortyr, misshandel och våldtäkt, är det viktigt att det sker en säker, noggrann och trygg prövning som tar hänsyn till individens utsatta läge. Fru talman! I utlänningslagen finns ett stadgande om överlämnande av ärenden till regeringen på grund av familjeanknytning eller liknande samband med annat ärende. Något motsvarande förfaringssätt finns inte när det gäller medborgarskapsärenden. Även om det kan hävdas att medborgarskapsärenden inte gör sig gällande med samma styrka som utlänningsärenden vid prövning med hänsyn tagen till familjeanknytning, anser Folkpartiet att det ändå finns skäl att närmare överväga om en sådan möjlighet bör införas även i medborgarlagstiftningen. Detta utvecklar vi i reservation 18. Slutligen, fru talman, vill jag aktualisera en folkpartimotion från den allmänna motionstiden. Motionen beskriver hur utländska kvinnor som misshandlas av sina män inte vågar bryta upp från sina förhållanden, eftersom de tror att de då riskerar att utvisas från Sverige. Men en kvinna som har goda skäl att lämna mannen skall inte behöva tvingas att lämna Sverige. Något måste ske för att förhindra att män upprepade gånger tar hit utländska kvinnor och utsätter dem för övergrepp. I reservation 25 påpekar vi att Polisen och Invandrarverket måste vara ännu tydligare i detta avseende och att det kan finnas anledning att överväga om Invandrarverket skall medges rätt att införskaffa kriminalregisterutdrag för män som upprepade gånger tar hit utländska kvinnor och utsätter dem för svåra övergrepp samt att detta bör ges regeringen till känna. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 2 och står naturligtvis bakom övriga reservationer där Folkpartiet står som undertecknare. Men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dessa.
Fru talman! I söndagens Dagens Nyheter var huvudnyheten: "Nytt förslag om några veckor: Ännu tuffare flyktingpolitik. Sverige kan komma att skärpa flyktingpolitiken ytterligare. Den kommitté som skall lägga fram förslag i slutet av juni vill vidga flyktingbegreppet, men samtidigt få bort asyl på politiskhumanitära grunder, erfar DN." Enligt artikeln kommer Sverige även att införa striktare regler för invandring av anhöriga, och fler asylbeslut skall tas redan vid gränsen. Tillfälliga uppehållstillstånd diskuteras, och större insatser i närområdet skall göras för att förebygga flyktingskap. En samsyn råder enligt artikeln, mellan Moderaterna, Centern och Socialdemokraterna, vilket kan förklara varför Centerpartiet inte har en enda reservation till betänkande SfU16 och att Moderaterna i de reservationer som de framlagt vill skärpa lagstiftningen. Det var ju faktiskt samsyn som var ordet. Före folkomröstningen om EU-medlemskap utlovades ett gränslöst EU. Gränslöst kan vara något positivt - en människa kan vara gränslöst god. Men vad gäller flyktingpolitiken innebär detta gränslösa I dag har EU visumtvång mot 70 länder. EU kommissionen har föreslagit att det skall vara 130 länder. Hur många länder i världen finns det då kvar, och vilka länder är det? "Festung Europa" verkar vara ett faktum, och Sverige som länge varit en ljuspunkt och som kämpat för internationell solidaritet ingår i denna fästning med höga murar. Bosnierna med kroatiska pass har visserligen fått tillfälliga uppehållstillstånd samtidigt som regeringen dock införde visumtvång för kroatiska medborgare med motiveringen: "Kan vi inte sända tillbaka ett lands medborgare till deras eget territorium, då är det rimligt att vi inte heller ger möjlighet för de människorna att resa till Sverige." Med all rätt ställer vi i Vänsterpartiet oss frågan: Står regeringen fast vid sitt löfte att försvara asylrätten? Samtidigt anordnades en tribunal om svensk flyktingpolitik. Jag var där, men jag var också den enda riksdagsledamoten. Åtta flyktingar och deras jurister redovisade sina fall. Efter genomgången stod det väldigt klart att svensk flyktingpolitik skärpts, och i många fall råder rena moment 22 för flyktingarna. Asylsökande har rest med legalt pass - anledning till avslag. Asylsökande kan inte förevisa legalt pass - anledning till avslag. Asylsökande torterades av polisen men släpptes - anledning till avslag. Personer som torteras till döds kan inte söka asyl. Vad förväntar sig egentligen svenska myndigheter? Fru talman! Utlänningens levnadssätt och förväntade levnadssätt tillmäts stor betydelse i betänkandet. "hederlig vandel" skall ersättas med "hederligt och skötsamt levnadssätt" vad gäller uppehållstillstånd för andra än asylberättigade. Det var många som reagerade mot att just skötsamhet skulle införas i svensk lagtext, eftersom detta begrepp inte någonstans har definierats. Juan Fonseca och jag hade en interpellationsdebatt med statsrådet Blomberg om just detta. Vad som är skötsamt förändras över tiden. I seklets början var det t.ex. skötsamt att gå i kyrkan varje söndag; en sanning som knappast gäller i dag. Skötsamhet handlar alltså mycket om samhällets normer som förändras över tiden och som alltid är underförstådda och otydliga. Hur begreppet skötsam skall kunna göras begripligt, eller glasklart, som Gustaf von Essen uttryckte det, synligt och avgränsat för en person som nyss anlänt till vårt land, förstår jag ej. Förslaget står i skarp kontrast till begreppet rättssäkerhet som jag trodde gällde även våra flyktingar och invandrade kamrater. Efter den debatten togs också förväntningarna på att utlänningen skall leva skötsamt och hederligt bort, och det gamla begreppet hederlig vandel skall användas. Det skall majoriteten i utskottet ha heder för. Samtidigt säger man dock i nästa sats: Utskottet anser inte att uttrycket utesluter att man i bedömningen av utlänningens levnadssätt kan väga in att han är missskötsam. Då är vi tillbaka till Gå. Vad är misskötsamhet? Vad gäller levnadssättets betydelse för asylberättigade säger utskottet att det inte går att ställa upp några riktlinjer för vilken grad av allvarlig brottslighet eller misskötsamhet som kan tolereras. Jag vill i detta sammanhang påpeka att av asylsökande från Bosnien har Sverige beviljat flyktingstatus endast till drygt 2 % medan Frankrike gett flyktingstatus till ca 60 % och Nederländerna till mellan 80 och 90 % av de sökande. Bland de asylsökande som fått stanna av humanitära skäl finns många som våldtagits eller torterats av polis eller militär i hemlandet. Att göra det möjligt att neka dessa människor en fristad i Sverige med hänvisning till en i förväg icke definierad misskötsamhet är förödande. Vänsterpartiet anser att det i lagtexten klart måste anges att misskötsamhet i sig inte skall kunna leda till att någon asylberättigad blir nekad uppehållstillstånd. Det gör det inte med utskottets förslag. Där står på grund av brottslighet eller någon annan omständighet. Någon annan omständighet blir då misskötsamhet. Vad gäller medborgarskap vill regeringen att utlänningen skall ha levt skötsamt och hederligt och kan föväntas iaktta ett sådant levnadssätt även i framtiden. Utskottet har visserligen ändrat "ha levt skötsamt och hederligt" till "fört en hederlig vandel". Men kan någon berätta för mig hur någon över huvud taget kan göra en prognos om vilket levnadssätt någon människa kan komma att föra? Vem är det som skall göra den bedömningen? Enligt Vänsterpartiet räcker det med att en utlänning som söker svenskt medborgarskap skall ha fört en hederlig vandel. Den sittande och alla andra regeringar borde veta hur svårt det är att göra prognoser. Utskottet delar propositionens uppfattning att otvetydigt konstaterade anmärkningar mot utlänningens levnadssätt skall kunna leda till att uppehållstillståndet dras in. Men ingenstans står vem dessa otvetydiga anmärkningar skall komma ifrån. Om en rasistisk grupp otvetydigt har anmärkt på mosaiska trosbekännare att de besöker synagogan på lördagar och undviker att äta fläskkött är det en otvetydigt konstaterad anmärkning. Apropå otvetydigt konstaterade anmärkningar och misskötsamhet kan jag informera dem av kammarens ledamöter som äter surströmming att om man öppnar en burk surströmming i sin egen lägenhet i Tyskland är det en otvetydigt konstaterad anmärkning och misskötsamhet. Den svenska som gjorde det blev vräkt från sin bostad. Hon fick dock behålla sitt uppehållstillstånd trots denna allvarliga anmärkning mot hennes levnadssätt. Jag tror inte att vare sig regeringen eller utskottet avsett ett sådant fall, men det visar hur viktigt det är att vi formulerar oss rätt. Invandrarverket anser att de alltför sent får kännedom om anmärkningar i fråga om utlänningens levnadssätt och vill därför utsträcka tidsfristen för återkallelse av uppehållstillstånd från 2 till 3 år. Det gör man samtidigt som man kräver terminalåtkomst till polisregister. Det får väl ändå vara måtta på Invandrarverkets krav. Dagens datorer är snabba. Om man har tillgång till polisregistret via dem är det väl ändå inte motiverat att utöka tidsfristen för återkallelse till 3 år. Var finns nu det parti som mest brukar motsätta sig dataregistrering för att all sådan kan missbrukas och därmed kränka individens integritet? Vänsterpartiet motsätter sig både den förlängda tidsfristen, som enbart kan vara av administrativ art, och terminalåtkomsten. Under rubriken Uppehållstillstånd efter inresa anges att tillstånd inte bör beviljas om det finns anledning att anta att sökanden har verkat för en organisation som gjort sig skyldig till övergrepp av olika slag. Vänsterpartiet motsätter sig detta förslag, vilket även innebär en skärpning av praxis från 1992. I praxis från 1992 står att sökanden "skall ha verkat för" - inte "finns anledning att anta". Vem är det som skall göra bedömningen? Låt mig ta ett exempel. Det har faktiskt framkommit att vissa medlemmar i ANC utövat visst mått av övergrepp, vilket enligt regeringen innebär att alla ANC-medlemmar indirekt medverkat. Med den föreslagna skärpningen av praxis innebär det att exempelvis Nelson Mandela inte skulle vara välkommen till Sverige. Kan det verkligen vara meningen? Vänsterpartiet anser att det minst måste krävas bevis för att utlänningen själv skall ha medverkat i sådana handlingar. Är det med stöd av denna ännu icke antagna praxis som invandrarverket stämplat Napoleon Aponte från Peru som terrorist? Är det med stöd av detta som invandrarverket har funnit anledning att anta att Napoleon Aponte har verkat för en organisation som gjort sig skyldig till övergrepp av olika slag? Några bevis har nämligen inte invandrarverket. När han dessutom blev frikänd av åklagaren eftersom man inte kunde hitta några bevis kvarstår det endast en möjlig väg för invandarverket, nämligen att hävda att det finns anledning att anta. Är det så rättssäkerheten för våra flyktingar skall fungera i framtiden? Regeringen betonar också att utgångspunkten måste vara att myndigheterna fattat ett riktigt beslut i asylärendet. Det anser vänsterpartiet också, men då måste myndigheterna vara beredda att erkänna att de begår misstag. Det finns enligt underökningar inget folk i världen som går sina myndigheter till mötes så troskyldigt som svenskarna. Trots att invandrarverket under en tremånadersperiod under hösten 1994 i 15 olika JO-utlåtanden kritiserades, många gånger allvarligt, fortsätter vi att tro på dem. Jag vill återigen ta Napoleon Aponte från Peru som exempel. Aponte avvisades tillbaka till Peru i höstas. Enligt våra myndigheter fanns det ingen fara för honom att återvända till Peru. Peru sades vara en rättsstat med ett fungerande rättssystem och Aponte hade inget att frukta, trots att svenska myndigheter stämplat honom som terrorist. Aponte anlände kl 4 på morgonen till Lima där han överlämnades till den väntande polisen. Han utsattes för doppning, dvs. slag med gummibatong i duschen tills han svimmade. Han utsattes för ubåten, dvs. blev stoppad i en tunna full av avföring med händerna bundna på ryggen. Han utsattes för skenavrättning. Tortyr som numera är dokumenterad av Karolinska institutet. Napoleon Aponte har överlevt och återvänt och kan vittna om att svenska myndigheter inte alltid fattar riktiga beslut i asylärenden. I lördagens Dagens Nyheter kunde vi på debattsidan läsa om familjen Bamane som utvisades av regeringen 1992. Familjen lämnade inte Sverige utan gömde sig och lämnade in en ansökan där det visades att det brott som var anledningen till att familjen utvisades inte är straffbart i Sverige. Då fattade Invandrarverket ett annat beslut, nämligen avvisning på grund av att familjen gömt sig undan det felaktiga beslutet. Som sagt, vänsterpartiet tror gärna på myndigheterna, men då måste myndigheterna utan prestige också vara beredda att ändra felaktiga beslut. Fru talman! Kärleken kan träffa människor som en blixt från klar himmel. Flyktingar är inget undantag. I Sverige finns en grupp kvinnor som är gifta eller sambor med män med utländsk ursprung. Männen har flytt från sina länder och sökt asyl i Sverige. Under den långa väntetiden har de träffat svenska kvinnor och inlett förhållanden som många gånger resulterat i gemensamma barn. Enligt svenska lagar måste mannen åka tillbaka till sitt land för att söka uppehållstillstånd. Förhållandet skall också prövas med en tvåårig prövotid. Det kan ta flera år, särskilt för dem som har män från Marocko, Tunisien och Algeriet att få denna prövotid. Paren kan ibland prövas i 4-6 år innan de kan leva ett normalt liv. Den svenska kvinnan skall helst bevisa sin vilja att få tillbaka den avvisade genom att sammanbo i dessa länder, dvs. resa från arbete, bostad och det ansvar hon har här hemma. Hon skall visa upp kärleksbrev, telefonräkningar och resekostnader. Ett enigt socialförsäkringsutskott har begärt att de problem som föreningen Återföreningen visar på skulle lösas i propositionen. Vänsterpartiet uppskattar de försök som gjorts för att lösa problemen och den beredvillighet utskottet visat i förklarande texter. Men vi anser trots det att betänkandet inte tar tillräckliga humanitära hänsyn. Vi har i vår motion pekat på att en utlänning som gömmer sig anses begå ett brott och därför inte beviljas uppehållstillstånd. Jag har läst ett antal sådana avslag. För många utlänningar med anknytning i Sverige blir det nödvändigt att gå under jorden för att få fortsätta att leva med sin familj. Dessa, oftast fäder, betraktas då som kriminella och kommer därför inte att beviljas uppehållstillstånd. Detta problem är inte löst i betänkandet. Invandrarverket har förklarat att man aldrig avvisar en mamma till en svensk medborgare men att man prövar fäderna extra noga. Man prövar deras intresse för barnen. Man kontrollerar om de betalar underhåll och hur ofta de träffar sina barn. Men vad jämför man med - svenska fäders intresse av att betala underhåll och träffa sina barn? Det är enligt Vänsterpartiet viktigt att man även i utlänningsärenden erkänner att barn har behov av båda sina föräldrar - inte bara mamman. I ett svenskt fängelse sitter en afrikansk far till två svenska medborgare. Han är dömd till utvisning. Brottet begicks innan han träffade den kvinna som skulle bli mor till hans två barn. Men rättvisans kvarnar mal långsamt. Efter det att hans första och andra barn föddes dömdes han till fängelse och utvisning. Var finns hänsynen till de två mycket unga svenska medborgarna och deras behov av sin far? I myndigheternas handlande - att aldrig avvisa mödrarna till svenska medborgare men kontrollera fäderna extra noga - innebär att alla inte är lika inför lagen. Vänsterpartiet kommer att driva denna fråga till sin spets. Fru talman! De flesta av de föreslagna förändringarna av utlänningslagen innebär skärpningar och gör det svårare för Sverige att utöva en human och generös flyktingpolitik, det som socialförsäkringsutskottet en gång sade sig vilja verka för i EU. Men det var kanske bara i EU - inte i Sverige. Vänsterpartiet har elva reservationer till SfU15, och jag står självklart bakom Vänsterpartiets alla reservationer, men av hänsyn till den träffade överenskommelsen om att hålla nere antalet voteringar yrkar jag endast bifall till reservationerna 3 mom. 1,

Fru talman! Det här betänkandet rör sig om två huvudfrågor. Den ena gäller åtstramningar i asylrätten, den andra utökade möjligheter att få leva tillsammans med den livspartner som man valt, även om den ena parten kommer från ett annat land än vårt. När det gäller asylrätten, den fråga som jag börjar med, lyder artikel 14 i FN:s deklaration från 1948 om de mänskliga rättigheterna som följer: Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse. Men asylrätten håller på att inskränkas genom transportörsansvar, visumregler och närområdesprincipen. Vad innebär transportörsansvar? Jo, transportörer övertar en viss del av kontroll och asylmyndighetens roll. Genom att utöka antalet länder varifrån ett visum behövs för att komma till Västeuropa för att söka asyl har man drastiskt minskat antalet asylsökande. Genom närområdesprincipen, som innebär att vi skall hjälpa flyktingar i ett grannland till det land som de flyr ifrån, visar vi att andra länder kan ha stora flyktingläger, bara inte Sverige. Men då måste det innebära att vårt land också skulle kunna bli ett närområde.

Den praxis som utvecklats med hänsyn till skötsamhet hos den asylsökande och hans familj har blivit så snäv att man utvisat familjer då en medlem enbart begått ringa brott, något som inte var meningen med förordningsmotiven 1991:8 respektive 1994:1. När det gäller anknytning där permanent uppehållstillstånd skulle ha beviljats har tillstånd vägrats enbart på grund snatteri t.o.m. av minderåriga. Att straffas med utvisning står inte i rimlig proportion till ett så ringa brott som snatteri. I vår partimotion har Miljöpartiet begärt tillkännagivande om att en förseelse av ett barn inte skall förorsaka en hel familjs avvisning. Det anser vi i Miljöpartiet vara helt orimligt. I motion Sf23 av Miljöpartiet yrkar vi att orden skötsam och hederlig skulle bytas ut mot den gamla formuleringen hederlig vandel, då det är ett vedertaget begrepp och ordet skötsam har ett tänjbart innehåll. Visserligen har detta ord funnits där tidigare och man har verkligen snävat in begreppen, men trots det vill vi dessutom inte ändra orden. Det här tillstyrktes under utskottsbehandlingen, vilket gav lagen i denna del en tydligare utformning. Permanent uppehållstillstånd kan återkallas under två år vid speciella omständigheter. Men i och med detta betänkande utökas det av majoriteten till tre år, vilket jag anser vara en onödigt lång tid. Under två år bör en person, som ofta dessutom väntat länge på sitt uppehållstillstånd, ha kunnat visa prov på hederlig vandel. Här ligger endast grövre brottslighet till grund för ett återkallande. Men vi anser att det borde anges tydligare vad som har den digniteten att ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas. Luddighet kan ge utrymme för en mycket hård praxis, och det skulle inte vara önskvärt. Det är inte avsikten, som jag ser det, i lagförslaget. Det står på s. 20 i betänkandet att en "utlänning som vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år - får utvisas endast om det finns synnerliga skäl". Vad betyder det? Det var endast under upp till två års vistelsetid som ett permanent uppehållstillstånd kunde sprängas och flyktingar utvisas. Nu blir det eventuellt förlängt till tre år. När det gäller svenskt medborgarskap anser Miljöpartiet att det skall kunna sökas och beviljas efter vanlig prövning redan efter tre år. Centerns förslag att invandrarna skall underrättas om möjligheten att söka svenskt medborgarskap och reglerna härför anser vi i Miljöpartiet vara positivt. Att kunna återkalla ett medborgarskap skulle emellertid vara en helt fel väg. Jag stöder starkt utskottets skrivning att risken för ett A-lag och ett B-lag när det gäller svenska medborgare skulle kunna uppstå, och det vore mycket olyckligt. Det finns en annan formulering här, men jag spetsar till det litet. På ett enigt utskottsinitiativ våren 1995 krävde utskottet att man skulle göra något åt de svenska medborgare eller de flyktingar med permanent uppehållstillstånd som levde i ett seriöst förhållande eller ville ha sin framtid tillsammans. Det är och har varit ett oerhört lidande för dessa människor med eller utan barn. Nu skall man få söka härifrån utan att behöva resa till sitt hemland om det är uppenbart att tillstånd skulle ha beviljats. Det är en förbättring. Men Miljöpartiet vill att det skall vara nog med att det är sannolikt att ett permanent uppehållstillstånd skulle ha beviljats. Det är fruktansvärt att vuxna och barn skall utsättas för separationer som inte har någon relevans i de allra flesta fallen. Det är också viktigt att tänka på dem som inte barn. De har inte ens barnen som kan skingra oron för den kvarvarande. Nu är det viktigaste att tillämpningen blir så generös som det är möjligt enligt lagen och att alla de som hittills gömt sig eller blivit avvisade ges möjlighet att komma in med en ny ansökan. Jag skall ge två konkreta fall som exempel där vistelsetiden och hänsyn till barnen borde ha givit permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl. Det första gäller en familj från Bangladesh som har bott här i sju år. Den äldsta flickan är tio år, två av barnen är födda i Sverige. Deras vistelsetid räknas inte då de arbetat på ambassaden, helt lagligt. Men de har de facto bott här. Ett annat exempel är det som Ulla Hoffmann nämnde, nämligen en flyktingfamilj från Kamerun som varit i Sverige sex år med fyra barn. De skall avvisas. Det enda skälet är att pappan i familjen för tio sedan begick ett brott i Frankrike som inte ens är straffbart i Sverige. Regeringen har uppmärksammat fallet och skriver att gärningar som inte är straffbelagda i Sverige normalt inte bör vägas in även om det i ett annat land föranlett ett fängelsestraff av avsevärd längd. Det är mycket tydligt skrivet. Denna skrivning måste tolkas och tillämpas i detta och liknande fall, skriver man vidare. Vad anser invandrarministern om "liknande fall", för det finns fler? Jag vill betona att vi tycker att tvåårsregeln för hård. Vi har funnit att det är en skärpning här. I stället för att mildra kraven har man skärpt dem. Det är ännu svårare att få stanna innan två år har gått ut, även om man har blivit misshandlad och utnyttjad på olika sätt. Det är allvarligt för kvinnor som inte har någon överlevnadsmöjlighet när de kommer tillbaka till sitt hemland - möjligen som prostituerade. Det är viktigt att vi betonar detta, och vi har också en reservation om det. När det gäller vapen bidrar vi till flykten till Sverige genom att vi exporterar vapen. Det kommer upp i ett annat betänkande, men det hör hit. Miljöpartiet vill, liksom en del andra partier, att bistånds-, handels och utrikespolitiken skall vara sådan att den minimerar behoven av flykt. Sverige är ett litet land och vi kan inte ändra på allt det här, men vi kan bidra till en ändring. Under tiden är vi moraliskt tvungna att ta hand om dem som knackar på vår dörr och behöver hjälp. 65 % av dem som mellan 1983 och 1994 sökte asyl i Sverige var på flykt från krigförande länder dit svenska företag under samma period exporterat krigsmateriel. Vi vill naturligtvis att Sverige inte skall exportera krigsmateriel till sådana länder, men tills det blir så kanske vi har en viss skyldighet att ta emot dessa människor som har flytt undan svenska vapen. Sedan tänkte jag tala om tillfälliga uppehållstillstånd. Vår huvudinvändning mot användande av tillfälliga uppehållstillstånd hänger samman med den livssituation som flyktingar tvingas uppleva i exil. Osäkerheten om framtiden, och att eventuellt bli tvingad att återvända till en ohållbar situation i hemlandet, sätter sina spår hos den enskilde individen. Vi vet att de som har varit på flyktingförläggningar under lång tid, kanske flera år, har mycket svårt att anpassa sig i samhället. Barnen har fått problem som kanske inte går över osv. Det här gäller naturligtvis även dem som bara har tillfälliga uppehållstillstånd. De lever i ett vakuum under tiden och vet inte hur framtiden skall bli. Vad skall de göra? Skall de få arbeta under tiden? Skall barnen gå i skola? Hur är det med sjukvården? Skall man tillåta svenskundervisning? Skall man tillåta utbildning? Skall flyktingarna få flytta fritt inom landet? Skall separata återvandringsprogram upprättas för personer med tillfälliga uppehållstillstånd? Vi har nyligen gjort det i ett specialfall när det gäller bosnienkroater, men det finns stor tvekan inför att med laglig möjlighet utöka detta. Ett paradigmskifte håller onekligen på att ske i synsättet på flyktingskap. På grund av detta kommer en asylsökande i vår världsdel troligtvis framöver att betraktas som en person som har gjort ett felaktigt val, och inte som någon som genom sin närvaro bekräftar konsekvenserna av våra demokratiska värderingar och våra åtaganden enligt internationella konventioner. En distansmodell för asyl vinner mer och mer gehör. EU-länderna kommer att avvisa flera spontana asylsökande och lämna ökat stöd till flyktingläger i grannländerna eller i konflikters närområden. Det här är positivt. Vi skall göra det också, men vi kan inte neka dem att komma in som står på trappan hos oss och har flytt för sitt liv. Jag yrkar bifall till reservation 1 mom. 1, reservation 24 mom. 20 och reservation 25 mom. 22, för att inte utöka omröstningsproceduren.

Fru talman! I regeringspropositionen som utskottet behandlar i detta betänkande föreslås ett antal ändringar i utlänningslagen. De flesta förslagen handlar om krav på ett skötsamt och hederligt levnadssätt för de utlänningar som önskar få uppehållstillstånd i Sverige eller ansöker om svenskt medborgarskap. Andra förslag skall öka möjligheterna att bevilja uppehållstillstånd efter en utlännings inresa i Sverige eller efter ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. Vi kristdemokrater anser att det är mycket positivt att uppehållstillstånd enligt förslaget skall kunna beviljas efter inresa i de fall det är uppenbart att tillstånd på grund av anknytning skulle ha beviljats om prövningen skett före inresan till Sverige. I åtskilliga sådana anknytningsärenden har tillståndssökande helt i onödan tvingats lämna Sverige. Därefter har de från utlandet fått ansöka om uppehållstillstånd, vänta på tillståndet och sedan återvända till Sverige. Vi kristdemokrater delar också den pricipiella grundsyn som uttrycks i propositionen när det gäller att ställa vissa krav på de personer som önskar bosätta sig i landet eller söka svenskt medborgarskap. Det svenska samhällets reaktion mot brottslighet skall vara tydlig och konsekvent. Fru talman! Dock måste lagtexter och motiveringar vara sådana att rättstryggheten inte kommer i fara för utländska medborgare. Enligt vår mening är både lagförslagen och motiveringarna i flera fall alltför vagt utformade. Om lagändringarna antagits ograverat kunde det ha lett till att antalet godtyckliga beslut ökat i ärenden om uppehållstillstånd och medborgarskap. Man kan redan i dag finna en sådan utveckling, som följd av tillämpningen av den s.k. barnpraxisförordningen från den 14 april i fjor. I en del fall har bedömningen av de sökandes vandel lett till orimliga konsekvenser, vilket flera frivilligorganisationer påpekat. I propositionens lagförslag finns ett antal formuleringar som inte är noggrant definierade. Kristdemokraternas hållning till propositionen har varit den, att antingen måste dessa formuleringar i lagtexten ändras, eller också måste motiven utformas på ett tydligare sätt. Fru talman! I propositionen föreslås att det när det gäller de facto-flyktingar och krigsvägrare skall föras in en uttrycklig bestämmelse i utlänningslagen om att brottslighet kan utgöra ett särskilt skäl att inte bevilja asyl. Vi instämmer i den delen av förslaget. Regeringen och utskottsmajoriteten anser också att om brottsligheten ligger på gränsen till det som kan motivera ett avslag på asylansökan får även andra allvarliga anmärkningar mot utlänningens levnadssätt vägas in. Detta avspeglas inte på ett logiskt och klart sätt i lagtexten, där det heter "på grund av brottslighet eller någon annan omständighet". Det kan alltså mycket väl tolkas som antingen-eller. Det måste klart framgå att andra allvarliga anmärkningar mot den asylsökandes levnadssätt inte ensamma utgör grund för avslag när det gäller de facto-flyktingar och krigsvägrare. Ett förtydligande måste göras. Det kan ske på ett av två sätt: Antingen ändras lagtexten eller motiveringen. Vi kristdemokrater står bakom reservation 1 med ändrade motivuttalanden. Jag yrkar bifall till denna reservation. Fru talman! I propositionen föreslås att det i utlänningslagen förs in att utlänningens skötsamhet och hederlighet skall beaktas vid prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd. Det bör i detta sammanhang påpekas att Genèvekonventionen tolkas på skilda sätt i olika länder. En stor del av de flyktingar som i Sverige får uppehållstillstånd av humanitära skäl räknas i ett flertal andra länder som konventionsflyktingar. Under beteckningen "humanitära skäl" döljer sig alltså ett antal personer med lika starka skyddsbehov som dem som i Sverige räknas som konventionsflyktingar. I dessa fall måste skyddsbehovet väga lika tungt som när det gäller konventionsflyktingar. Det skulle vara stötande för vår syn på människovärdet om exempelvis en person som vägrat delta i krig mellan två stater erhåller asyl som krigsvägrare, medan den som vägrat att skjuta på sina landsmän i ett inbördeskrig vägras uppehållstillstånd med hänvisning till förväntad bristande skötsamhet. Både Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen anser att det bör ges riktlinjer för var gränsen skall gå för att anmärkningar i fråga om levnadssättet skall medföra avslag på en ansökan. Utlänningsnämnden och flera frivilligorganisationer anser att endast lagförd brottslighet skall ha inverkan. Vi kristdemokrater delar denna uppfattning. Fru talman! Regeringen vill ge vidgade möjligheter att återkalla uppehållstillstånd om en utlänning inte lever skötsamt och hederligt. Man skriver: "Återkallande bör således komma i fråga endast om utlänningen dömts till fängelsestraff av avsevärd längd eller om det annars föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet." Den senare delen av meningen kan tolkas på många olika sätt. Olika grupper av invånare i Sverige kan framföra anmärkningar på andra människors levnadssätt. Dessa anmärkningar kan vara väl dokumenterade. Eftersom man i propositionen föreslår vidgade förutsättningar att döma till utvisning samt att bevilja tillfälligt uppehållstillstånd i de fall där det finns tvekan om den sökandes skötsamhet, anser vi kristdemokrater att en lagändring om återkallelse av uppehållstillstånd inte krävs. Vårt krav återfinns i reservation Fru talman! Också i medborgarskapsärenden vill regeringen föreslå denna lydelse av lagen: " - har levt skötsamt och hederligt och kan förväntas även i framtiden iaktta ett sådant levnadssätt". De remissinstanser som torde ha den största erfarenheten av att bedöma framtidsutsikten för personer som varit brottsliga, Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, framhåller svårigheterna i att göra en sådan prognos. Vi kristdemokrater anser det ofrånkomligt att ett visst mått av framtidsbedömning måste ingå i bedömningen i ett medborgarskapsärende. Men vi vill understryka de svårigheter som remissinstanserna påpekat. Vi vill inte ha den lagändring som föreslås, och vi stöder därför reservation 17. Fru talman! Slutligen vill jag nämna något om den utsatta grupp kvinnor som kommit hit efter en kort bekantskap med en svensk eller utländsk man bosatt i Sverige. En del har träffats via kontaktannons, s.k. kvinnoimport. En del av dessa kvinnor råkar illa ut, blir förnedrade och misshandlade. Barn i förhållandet far också illa. Kvinnorna har inte alltid språkkunskaper eller insikt om sina rättigheter för att kunna söka hjälp. Det finns män som satt denna import i system och tagit hit den ena kvinnan efter den andra. Ett sätt att hindra män som misshandlat kvinnor att återigen importera kvinnor är att Invandrarverket får ta del av polis och kriminalregister. Detta skulle hindra fortsatt import för dem som satt det i system. I reservation 25 aktualiseras denna problematik. Jag yrkar bifall till denna reservation.

Fru talman! Det här är detta riksmötes sista debatt när det gäller invandrar och flyktingpolitiken. Jag vill därför ta tillfället i akt och tacka Rune Backlund för alla de intressanta och konstruktiva debatter som vi har haft under årens lopp i invandrar och flyktingpolitiska frågor. Rune Backlund lämnar nu riksdagen. Jag tror att samtliga utskottsledamöter instämmer med mig om att det kommer att bli tomt efter dig, Rune. Tack skall du ha för de här åren. Fru talman! Apropå söndagens artikel om Flyktingkommitténs arbete vill jag till Ulla Hoffmann säga att det arbetet skall vara färdigt den 30 juni. Då skall vi överlämna ett betänkande till invandrarministern. Sedan tycker jag att vi kan diskutera det som kommer att stå i detta betänkande. Fru talman! Socialförsäkringsutskottet behandlar i det här betänkandet regeringens förslag till ändringar i utlänningslagen. Det är framför allt två förslag till ändringar som väckt särskild uppmärksamhet. Den ena diskussionen har rört sig om uttrycken leva skötsamt och hederligt. När det gäller uppehållstillstånd för andra än för dem som är berättigade till asyl, dvs. när det kan vara fråga om humanitära skäl eller anknytning, skall hänsyn tas till om utlänningen för en hederlig vandel. Det är i och för sig ingenting nytt, för så är ju praxis för närvarande. Vad regeringen föreslår är att praxis skall bli lag. Enligt utskottets uppfattning ger också lagstiftningen tydliga signaler om att det svenska samhället ställer krav på den som skall leva och bo här. När regeringen skickade sitt förslag till Lagrådet ansåg Lagrådet att uttrycket hederlig vandel var ett ålderdomligt uttryck. Man förordade därför att ordalydelsen skulle vara "leva skötsamt och hederligt". Efter att ha tagit del av motioner, debatter i riksdagen och i massmedierna om just ordet skötsamhet, beslöt utskottet att ändå använda sig av det juridiskt väl inarbetade begreppet "hederlig vandel". Det finns faktiskt viktigare saker att diskutera när det gäller flyktingpolitiken än hur ordet skötsamhet skall tolkas. Det andra uppmärksammade förslaget gäller uppehållstillstånd efter inresa. I utlänningslagen sägs det att ett uppehållstillstånd inte kan bifallas om utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan görs. Huvudregeln är nu och skall även i fortsättningen vara att uppehållstillstånd skall sökas före inresa i landet. Det finns undantag, bl.a. asylsökanden och när någon kommer hit för att förenas med en familjemedlem som han eller hon har bott tillsammans med utomlands. Verkligheten har dock visat att lagen har en alltför snäv utformning. När väntetiderna för unga asylsökande blir långa är det inte så konstigt att människor träffas, att ljuv musik uppstår och att relationer knyts. Socialförsäkringsutskottet gjorde redan under förra mandatperioden ett tillkännagivande till den dåvarande borgerliga regeringen om att man skyndsamt skulle utreda hur de anknytningar som uppkommer under asylsökandetiden skulle hanteras. Den borgerliga regeringen lade fram en proposition med förslag till förändringar. Men förslaget stämde inte överens med vad socialförsäkringsutskottet hade begärt, så den socialdemokratiska regeringen drog tillbaka propositionen i oktober 1994. Det är utskottets begäran som vi nu behandlar, nästan exakt ett år efter tillkännagivandet. Jag kan förstå all den oro, ängslan och otålighet som alla som är berörda av det här förslaget känner inför den långa tid som detta har tagit. Men det är naturligtvis ingen lätt uppgift att få fram ett förslag som gör det möjligt att bevilja en tillståndsansökan gjord i Sverige utan att huvudprincipen sätts ur spel. Men jag anser att regeringen har lyckats med det. I utlänningslagen föreslås nu ett nytt stycke som medger att en ansökan om uppehållstillstånd får göras här i Sverige av en utlänning, om det är uppenbart att ansökan skulle ha beviljats om den hade gjorts före inresan. Det är inte fråga om permanent uppehållstillstånd med en gång, utan man kommer att tillämpa s.k. uppskjuten invandringsprövning, dvs. att uppehållstillstånd ges för sex månader i taget fyra gånger innan permanent uppehållstillstånd beviljas, under förutsättning att äktenskapet eller samboförhållandet varar. Huvudregeln - och det vill jag än en gång poängtera - är fortfarande att uppehållstillstånd skall beviljas före inresa till Sverige. Det är nödvändigt för att man skall kunna ha en reglerad invandring. Det är därför också viktigt att regeringen noga följer tilllämpningen av den nya regeln. Regeringen föreslår också i propositionen att det skall införas en bestämmelse i utlänningslagen om att brottslighet kan utgöra ett särskilt skäl för att inte bevilja de facto-flyktingar och krigsvägrare asyl. I den nu gällande utlänningslagen är rätten till fristad i Sverige större för konventionsflyktingar än för krigsvägrare och de facto-flyktingar. Skall en konventionsflykting vägras asyl krävs det synnerliga skäl, medan det för de två andra grupperna räcker med särskilda skäl. Någon klar praxis när det gäller att neka krigsvägrare och de facto-flyktingar asyl finns inte. Det kan naturligtvis tolkas så att det inte inträffar särskilt ofta att det finns särskilda skäl att neka. Men det skall vara fråga om lagakraftvunnen dom och ett fängelsestraff som inte är alltför kort för att det skall bli avslag eller för att ett avslag skall övervägas. I propositionen uttrycks det klart att även om det förekommer allvarlig och upprepad misskötsamhet som inte är konstaterad genom lagakraftvunnen dom, så skall inte det leda till ett avslag på asylansökan. Det är när det gäller brottslighet som ligger på gränsen till vad som skulle kunna ge avslag på en ansökan som kan man väga in annan misskötsamhet. Det är ju inte så ovanligt att det ena är en följd av det andra. Men den asylsökandes behov av skydd måste alltid ställas i relation till brottsligheten och misskötsamheten. I propositionen föreslås också att möjligheten att återkalla ett uppehållstillstånd skall vidgas. Det förslaget har föranlett ett antal reservationer. Detta är ju inte något nytt, möjligheterna att återkalla ett uppehållstillstånd finns redan i dag, men det har varit svårt att tillämpa reglerna. Utskottsmajoriteten anser att om ett beviljat uppehållstillstånd skall kunna återkallas så måste det krävas betydligt allvarligare anmärkningar än vad som krävs för att vägra att ge ett uppehållstillstånd. Skälen för att återkalla ett uppehållstillstånd måste också noga vägas mot skyddsbehovet. Utskottsmajoriteten har heller ingenting emot att tidsfristen för att återkalla ett tillstånd utsträcks från två till tre år. Fru talman! Det finns sex reservationer som gäller frågan om medborgarskap fogade till betänkandet. Det skall enligt propositionen inte finnas någon möjlighet att återkalla ett beslut om medborgarskap. Det finns i och för sig starka skäl som talar för att införa möjligheten att återkalla ett svenskt medborgarskap som man fått på falska uppgifter. Det är naturligtvis stötande att någon kan bli svensk medborgare med en falsk identitet som kanske döljer en kriminell bakgrund. Men mot detta talar att det skulle finnas två slags svenska medborgarskap: ett oåterkalleligt för den som blir svensk medborgare vid födseln och ett medborgarskap som kan återkallas för den som fått den genom ansökan. En person som blir fråntagen sitt svenska medborgarskap blir statslös. Huvudprincipen är ju att den som ansöker om svenskt medborgarskap måste avsäga sig sitt tidigare medborgarskap om man inte förlorar detta automatiskt. Den som fråntagits sitt svenska medborgarskap får sannolikt inte heller tillbaka sitt gamla medborgarskap. Avsikten med att ta ifrån någon ett medborgarskap är ju att vederbörande skall lämna landet. Men detta är knappast möjligt för en statslös. Vart skall han eller hon ta vägen? Följden blir att vi kan få ett antal människor som inte har rätt att vara i Sverige men som på grund av verkställighetsproblem ändå blir kvar här. Utredningarna om svenskt medborgarskap skall också göras fylligare än i dag, mot bakgrund av att det inte går att återkalla ett medborgarskap. Därför skall den rätt till terminalåtkomst av uppgifter ur polisregistret som det föreslagits att Invandrarverket och Utlänningsnämnden skall få inte bara gälla uppehållstillstånd, utan också ärenden som rör svenskt medborgarskap. Fru talman! Till betänkandet finns 25 reservationer fogade. Jag yrkar avslag på alla dessa och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Maud Björnemalm vill inte ha en diskussion om förslaget från Flyktingpolitiska kommittén redan nu, utan hon tycker att vi skall vänta. Det ligger väl någonting i detta, och jag ser fram emot den diskussionen. Jag blir litet mer fundersam när Maud Björnemalm säger att vi har viktigare saker att diskutera än hur ordet "skötsamhet" skall tolkas. Hon säger också, när det gäller återkallelse av uppehållstillstånd, att "otvetydigt konstaterad anmärkning" skall kunna vara grunden för att uppehållstillståndet skulle kunna återkallas. I frågan om hederlig vandel sade Maud Björnemalm att praxis nu skall bli lag. Det visar hur viktigt det är att vi här i kammaren debatterar och diskuterar tolkningar av olika ord. Ta t.ex. betydelsen av "skötsamhet". Vad kan innebörden vara i det? Eller vad är "otvetydigt konstaterade anmärkningar"? Kommer denna praxis att bli lika med lag om några år?
Fru talman! Som jag sade tidigare var det 25 reservationer till detta betänkande, 11 stycken består Den fråga som jag tycker är viktig att diskutera med Vänsterpartiet är vad ni egentligen vill med flyktingpolitiken. Vad vill ni har för regler, och vad är det för flyktingpolitik ni förespråkar? Skall vi inte ha någon reglerad invandring? Ni yrkar avslag på det mesta? Skall vi ha helt öppna gränser till Sverige?
Fru talman! Jag tror inte att det är helt okänt för Maud Björnemalm var Vänsterpartiet står i flyktingfrågor. Men jag skall självklart se till att Maud Björnemalm får den informationen. Jag hinner tyvärr inte ge den nu, på två minuter, vilket jag gärna skulle göra. Vad vi tycker finns ganska tydligt angivet i våra olika motioner och i våra reservationer.

Fru talman! Det är viktigt med tydliga signaler och tydliga lagar och regler. Att vi har fått den här diskussionen beror ju på att vi vill ha det. Det var därför det fanns en utredning, SOU 1993:120, och det är därför vi har fått den här propositionen och det här betänkandet. Nu hade man alltså chansen att på en punkt - det är den jag vill ta upp och det är den som vår reservation 2 omfattar - klargöra vad som skall gälla beträffande lagakraftvunnen dom. Skall det finnas ytterligare signaler om annan misskötsamhet? Jag begränsar mig till detta nu. Jag refererade i mitt inledningsanförande till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna där det står att envar som blivit anklagad för straffbar gärning har rätt att betraktas som oskyldig till dess hans skuld blivit lagligen fastställd. Det är detta vi diskuterar nu. Skall man lägga in sådana signaler som inte har prövats i domstol? Det menar utskottsmajoriteten att man skall kunna göra. Då frågar jag mig: Vem gör detta? Hur skall det gå till? Vem fastställer detta? Det skall alltså inte vara en domstol, utan någon annan, och vem är det?
Fru talman! Till Karl-Göran Biörsmark vill jag säga att man under den borgerliga regeringen fastlade praxis när det gällde att kunna neka uppehållstillstånd på grund av vandel. Ett sådant praxisbildande beslut har Birgit Friggebo på regeringens vägnar undertecknat. Vi har talat om lagakraftvunnen dom. Det är först, som det också står i propositionen, när brottsligheten ligger på gränsen till att ensam utgöra skäl för avslag som man också tar in vandeln och skötsamheten i övervägandet av om det skall bli ett avslag eller ett tillstånd att vistas i landet.
Fru talman! Det var inte ett svar på min fråga. Vi vet att det står att brottsligheten skall tas med. Dessutom skall man, om det är ett gränsfall, lägga till annan misskötsamhet. Det är inför detta sätt att agera som vi känner en stor tveksamhet. Precis som det har poängterats från flera håll är det människor som är sargade, skadade och som lever under stor press som vi skall bedöma. Då skall man ta in sådant som misskötsamhet i bedömningen. Därför kommer jag tillbaka till min fråga: Vem avgör detta, eftersom inte domstolen skall få göra det? Det är det här som jag tycker är det allvarliga. Man bryter mot det som jag har refererat till några gånger nu, FN:s paragraf om att inför lagen skall alla vara lika. Man skall få sitt ärende prövat, och man är oskyldig ända tills man i domstol har fått ett utslag. Men här går vi alltså vid sidan av och bedömer där domstol ej har gjort utslag, utan någon annan skall göra det. Vem är det?
Fru talman! Det kan knappast vara okänt för Karl Göran Biörsmark att det är Invandrarverket och Utlänningsnämnden som avgör vilka människor som skall få stanna här i landet, och att det är skyddsbehovet som är avgörande. Antingen söker man asyl och får stanna för att man är konventionsflykting, krigsvägrare eller de facto-flykting, eller också har man andra starka humanitära skäl för att få stanna i landet. Man kanske gifter sig med en svensk eller en här boende utlänning som har uppehållstillstånd. Det är de kriterierna som gäller för att man skall få vistas här i landet. Om skyddsbehovet inte är så starkt att det är det som är det absolut avgörande, har man att se på de andra skälen också. Det är i de fallen det handlar om att Invandrarverket och Utlänningsnämnden gör de bedömningar som står i lagen, som står i förarbetena och som har utbildats i praxis.
Fru talman! Vi är allihop glada för att den del som rör återföreningen har kommit upp nu. Jag skulle ha önskat en litet generösare behandling, det har jag sagt i mitt föregående anförande. Men varför kunde de andra frågorna inte ha sparats tills slutbetänkandet från utredningen kom? Vi har gång på gång fått höra när vi har lagt fram förslag och väckt motioner att vi skall vänta tills utredningen är klar. Det är inget fel med det, men varför fatta beslut om så här stora och viktiga förändringar i utlänningslagen strax innan två stora utredningar som gäller flykting och invandrarpolitiken är klara? Det kan jag inte förstå. Tre veckor innan slutbetänkandet kommer antar vi nu en hel del nya åtstramningsregler när det gäller asylpolitiken. Jag vill också yrka bifall till reservation 13 Min fråga är: Varför gör man detta alldeles i slutet av riksmötesåret?
Fru talman! Flyktingpolitiska kommittén skall lämna sitt betänkande den sista juni. Sedan är det tänkt att detta betänkande skall vara ute på en bred remissomgång till, som diskussionen nu antyder, den sista oktober. Därefter skall ärendet behandlas av regeringen, gå till lagrådet och sedan läggas på riksdagens bord. Det kommer att dröja lång tid innan de frågor som behandlas i Flyktingpolitiska kommitténs betänkande blir föremål för behandling och beslut i riksdagen och innan de besluten kan träda i kraft.
Fru talman! Jag kanske inte uttryckte mig tydligt nog. Vad är det för skillnad mellan de förslag som har kommit från andra partier, som vi har blivit hänvisade till och som vi inte har fått ta upp under tiden som utredningen pågått och just de frågor som tas upp i detta betänkande i dag? Jag kan inte förstå att de är särskilt brådskande att ta ställning till. Det utskottsinitiativ som togs när jag inte var med, under den förra riksdagsperioden, är ett särskilt ärende från början. Det är inte det jag talar om, utan det andra. Jag förstår inte den skillnaden och det resonemanget. Det skulle inte behöva vänta så lång tid. Om detta hade gått genom utredningen kanske det här är ett beslut som inte alls skulle fattas.

Fru talman! Det gäller frågan om de här incidentrapporterna. Jag kommer tillbaka till det litet kort.

I princip, sägs det, skall det åtminstone ställas krav på att det är fråga om förhållanden som i vart fall lett till polisanmälan. Om det då finns incidentrapporter med förteckningar över olika saker som har lett till just polisanmälan - hur vägs de då in? Kommer de med i den bedömning som skall göras i de aktuella sammanhangen? Kommer de att få någon betydelse? I så fall tycker jag att man skulle se till att Invandrarverket får besked om att man skall förteckna och polisanmäla de förseelser som begås på flyktingförläggningar eller under asylprocessen enligt ett särskilt system som man skulle kunna utveckla, så att förseelserna kan vägas in i bedömningen. Annars kan man ju faktiskt uppföra sig hur man vill och ändå få asyl, så som majoriteten tydligen vill. Hur man uppför sig under asylprocessen måste också kunna vägas in. Jag vill ha ett klart besked på den punkten.
Fru talman! Det är riktigt, som Gustaf von Essen säger, att incidentrapporterna inte skall ligga till grund för avslag på asylansökan. Det är personalen på förläggningarna som upptecknar incidenterna, och man kan naturligtvis uppleva sådana här saker olika. Men om man upplever incidenterna som väldigt allvarliga skall man naturligtvis anmäla det till polisen. Såvitt jag kan förstå registreras de hos polisen, och sedan avgör polisen hur pass allvarliga de är och vilka åtgärder man behöver vidta som polismyndighet. Incidenterna finns sedan förtecknade hos polisen. Eftersom Invandrarverket och Utlänningsnämnden skall ha tillgång till polisregistren får väl också Invandrarverket och Utlänningsnämnden väga in uppgifterna i de bedömningar som för övrigt finns om utlänningens vandel, och sedan väga det mot skyddsbehovet, såvitt jag kan förstå. Men det är min tolkning av incidentrapporteringen.
Fru talman! Med all respekt för Maud Björnemalm - jag har mycket stor respekt för henne och för vad hon gör - vill jag säga att jag inte är säker på att svenska folket blir så mycket klokare av att höra Maud Björnemalms tolkning av denna fråga. Det vore bättre om regeringen eller Invandrarverket klargjorde - helst redan i dag - vad som gäller och inte gäller. Om incidenter som leder till polisanmälningar förtecknas kunde man upprätta något slags förfarande, med rättssäkerhet i botten, som kunde utgöra en del i underlaget för bedömningen av uppehållstillstånd. Det vore bra om det tydligt klargjordes vad som menas när man skriver att det skall vara fråga om förhållanden som i vart fall lett till polisanmälan, och hur dessa rapporter i så fall skall tas upp i behandlingen. Jag har väl en halv minut kvar. Eftersom jag inte har rätt till fler inlägg tänkte jag också passa på att framföra ett mycket varmt tack till Rune Backlund som har varit en fantastisk kamrat i de här frågorna under de fyra år som jag har varit i riksdagen. Jag har lärt mig kopiöst mycket av Rune Backlund, och även av Maud Björnemalm. Det har varit ett fantastiskt fint kamratskap. Jag vill tacka Rune Backlund för de här fyra åren och önska honom ett mycket varmt lycka till i fortsättningen med det nya arbete som väntar honom.
Positiva kommentarer till andra än dem man replikerar på medgives härmed.
Fru talman! När det gäller incidentrapporterna kan jag inte ge ett klart svar till Gustaf von Essen, utan det får bli så att jag får ta med mig det här till Invandrarverkets styrelsen och Gustaf von Essen får ta med det till Utlänningsnämnden. Så får vi se vad resultatet kan bli.
Fru talman! Jag vill ta upp de förändringar som föreslås när det gäller medborgarskapslagen. Jag är litet förundrad över majoritetens ställningstagande. Den innebär en så stor förändring av lagen att i majoritetstextens sammanfattning står:"I medborgarskapslagen föreslås att en bestämmelse införs varav framgår att tyngdpunkten i prövningen av en sökandes levnadssätt bör ligga på en bedömning av om sökanden i framtiden kan förväntas leva skötsamt och hederligt." Vad har månntro regeringen och utskottsmajoriteten gjort med de farhågor som kommer från remissinstanserna och från dem jag nämnde i mitt huvudanförande? Det är ju de som bäst kan bedöma svårigheterna med den här typen av prognoser, Rikspolisstyrelsen och Brottförebyggande rådet. Vad är det som gör att ni inte nöjer er med att detta får ha en viss betydelse vid prövningen? Här skall nu tyngdpunkten ligga.
Fru talman! Det gäller alltså tyngdpunkten i prövningen, och jag tycker inte att det är så särskilt märkvärdigt. När man söker svenskt medborgarskap har man ju vistats i landet under ca fem år. Då har Invandrarverket och Utlänningsnämnden möjlighet att kontrollera den sökandes levnadssätt. Det är väl inte sannolikt att man ändrar sitt framtida levnadssätt, så att man inte fortsätter att leva på samma sätt som man har levt tidigare. Jag förstår inte varför Rose-Marie Frebran gör så stor affär av den här prövningen.
Fru talman! Genom Maud Björnemalms svar blir detta ännu märkligare. Den här förändringen betyder alltså ingenting? Det bara för att man hade lust att ändra i lagen - åtminstone var det så för den socialdemokratiska gruppen i utskottet. Det skall alltså vara precis som förut. Det är den hederliga vandel man har fört som skall prövas. Men det var roligt att ändra litet, och därför förde man in detta. Fru talman!

Fru talman! I den proposition som ligger bakom det ärende vi just nu behandlar står att gärningar som inte är straffbelagda i Sverige normalt inte bör vägas in även om de i ett annat land föranlett ett fängelsestraff av avsevärd längd. Detta tycker jag är ett ypperligt förslag från regeringen, som utskottet också tillstyrker, vilket också jag vill göra. Orsaken till att jag går upp i talarstolen är att jag tycker det är dags att regeringen snabbt visar att man menar allvar med detta. I lördagens Dagens Nyheter kunde vi läsa om ett fall som visade det motsatta i den praktiska hanteringen. Det är ju inte regeringen, utan Invandrarverket som står för hanteringen av de enskilda ärendena. Det handlar om en kamerunsk familj som riskerar att bli utvisad ur Sverige med hänvisning till straff för ett brott som begåtts i ett annat land, men som enligt svensk straffskala inte skulle ha rönt samma konsekvenser. I dag visade det sig att det främsta skälet till utvisningen inte längre är det faktum att brottet begåtts, utan att familjen gömt sig undan utvisning under ett antal år. Självklart måste svensk lagstiftning fungera så att det inte skall löna sig att gömma sig undan utvisningsbeslut. Men i det här fallet borde man konstatera att om utvisningsbeslutet i sig bygger på felaktiga grunder så borde regeringen granska det och skapa något slags prejudikat, så att vi snabbt får genomslag för den text som finns i det här lagförslaget, alltså att man bör väga in om det är en annan straffskala i ett annat land.

Fru talman! Jag begärde ordet inte för att förlänga debatten utan för att få tacka för de vänliga ord som riktats till mig från Maud Björnemalms och Gustaf von Essens sida. Under de 13 år jag varit i riksdagen har vi haft många invandrar och flyktingpolitiska debatter. En del har varit korta och andra har varit mycket långa. Jag vill inte recensera det som har inträffat, men under dessa debatter har vi många gånger över partigränserna fått försvara principerna och grunderna för den flyktingpolitik som vi har. Inte minst under förra mandatperioden fördes flera sådana mycket principiella debatter. Jag vill tacka för min del för det mycket goda samarbetet och den konstruktiva ande vi har haft när det gäller att hantera och lösa en del av de problem som i sig är mycket svåra. Det framgår också av den debatt vi nyss har avlyssnat att det krävs varsamhet och noggrannhet när man hanterar flykting och invandrarfrågor. Jag vill också, fru talman, passa på att säga ett tack till utskottets kansli, som många gånger har på ett mycket konstruktivt sätt bidragit till att lösa mycket svåra tekniska frågor på det här området. Tack, fru talman!

Herr talman! I det här betänkandet behandlas regeringens förslag till nya regler för mervärdesbeskattningen av handeln med begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter. Förslaget utgör en anpassning till gällande EU-regler. Det innebär att nuvarande regler om rätt till avdrag för fiktiv skatt skall slopas. Vidare behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden avseende förslag om ändringar i mervärdesskattelagen. Efter det att det svenska momssystemet kompletterats med rätt till avdrag för fiktiv skatt har handeln med begagnade varor och affärstransaktioner avseende inbyten vid försäljning av olika slag av kapitalvaror fungerat på ett tillfredsställande sätt. Intresse för skatteplanerande åtgärder och s.k. svarta affärer torde inte längre förekomma i någon större utsträckning. Den nuvarande rätten till avdrag för fiktiv skatt omfattar också varor av annat slag. Exempelvis förekommer denna rättighet när det gäller privatpersoners försäljning av bär, svamp och honung till någon som är skyldig att betala mervärdesskatt. Det är ingen överdrift att påstå att införandet av fiktiv skatt avseende denna form av affärsverksamhet bidragit till en bättre redovisning. Risken för s.k. svarta affärer har minskat betydligt. Med hänsyn härtill är det mycket olyckligt att förändra ett bra fungerande system till något som inte bara är sämre utan även krångligare och i många fall leder till kumulativa effekter, en form av dubbelbeskattning. Socialdemokraterna har ofta och återkommande ställt krav på att skattesystemen skall vara enkla, lättbegripliga och lätta att kontrollera. I det här förslaget till ändringar finns inte tillstymmelse till dessa kriterier. Det är beklagligt att socialdemokraterna på detta sätt bidrar till att vi får en ökad grad av skatteplanering. Risken för svarta affärer är uppenbar. De föreslagna nya reglerna om nytt system för beskattning av begagnade varor är krångliga. Det krävs omfattande ändringar i redovisnings och bokföringssystem. Information och utbildning är också nödvändiga inslag för att genomföra förslagen. Även om dessa åtgärder genomförs till punkt och pricka kommer vissa branscher att inte kunna klara av sin redovisning på ett fullgott sätt. Det strider mot alla rättsbegrepp att genomdriva en sådan skattelagstiftning. Handeln med bär och svamp riskerar att återigen återgå till att en stor del av verksamheten hamnar vid sidan om den ordinarie redovisningen. Svarthandeln kommer sannolikt att öka. Slopandet av rätten till fiktivt skatteavdrag leder nämligen till att inköpskostnaden för svenska bär stiger med 25 %. En sådan kostnadshöjning innebär att importerade bär från Polen och Ryssland får en klar konkurrensfördel. I den mån uppköparna försöker minska sina kostnader genom att sänka plockningsersättningen minskar tillgången på plockade svenska bär, och importen kommer även av detta skäl att öka. Efter en omfattande kritik från oss moderater, folkpartister, kristdemokrater och vänsterpartister har majoriteten i utskottet delvis beaktat kraven från oss och bl.a. Riksskatteverket att senarelägga ikraftträdandet av de nya reglerna till den 1 november i år i stället för den 1 juli. Denna åtgärd är emellertid inte tillräcklig. Utskottsmajoriteten borde ha avvisat föreliggande förslag och gett regeringen direktiv att återkomma med ett nytt förslag som beaktar den kritik som framförts. Herr talman! Vi moderater vill inte på något sätt undandra oss skyldigheten att efter medlemskapet i EU anpassa våra momsskatteregler efter vad som gäller inom gemenskapen. Vi är också fullt medvetna om att vi inte i samband med medlemskapsförhandlingarna begärde något undantag när det gäller rätten till fiktivt skatteavdrag. När vi nu har blivit medlemmar skall vi utnyttja vårt medlemskap. Vi finns numera som jämställd part vid beslutsbordet i Bryssel. Det är därför enligt moderat uppfattning självklart att vi skall utnyttja vår nyvunna situation genom att ta upp förhandlingar med EU och försöka påverka de övriga medlemsländerna att ta till sig de goda erfarenheter vi har i vårt land när det gäller ett fungerande momssystem vid handel med begagnade varor. Vi måste sälja våra idéer i detta avseende. Det är viktigt, tycker vi från moderat håll. Det är uppenbarligen på det viset att det politiska ledarskapet inom Finansdepartementets skatteområde är bristfälligt. Det är beklämmande att man inte tar till vara Sveriges intressen. Det bristfälliga politiska ledarskapet framkommer också när det gäller de förhandlingar som kommer att företas i EU med anledning av den övergångsordning som för närvarande gäller inom EG avseende mervärdesskatten. Vi moderater har begärt att regeringen omgående skall ta initiativ till en förutsättningslös utredning om hur Sverige vill att det framtida momssystemet inom EU skall utformas. Det är enligt moderat uppfattning nödvändigt att en sådan utredning ger besked om vilka effekterna blir vid olika alternativa lösningar. Även i detta avseende har Socialdemokraterna avvisat vårt förslag utan någon som helst kommentar. Herr talman! Det är otvivelaktigt på det viset att även den socialdemokratiska utskottsgruppen har behandlat regeringens förslag på ett oansvarigt sätt. Utan att ifrågasätta att förslaget i propositionen leder till ökat krångel, skattebortfall på grund av avsevärt ökad risk för oredovisade transaktioner, skatteplanering och att svenska arbetstillfällen exporteras genom att verksamheter av skatteskäl kan flyttas utomlands har regeringens förslag anammats. Genom att genomföra regeringens förslag rätt upp och ned är risken uppenbar att verksamheten flyttar utanför landets gränser, som jag har nämnt tidigare. Det kan vara fråga om bärhandel, resebyråverksamhet och olika slag av verksamheter som handlar med samlarföremål. Det är på sin plats att Ulla Rudin ger sin och Socialdemokraternas syn på detta förhållande. Herr talman! När det gäller den ekonomiska politiken i stort är de viktigaste målen att sanera de offentliga finanserna och att skapa tillräckliga förutsättningar för hundratusentals arbetstillfällen som måste växa fram i den privata sektorn. Dessa bägge mål är varandras förutsättningar. Utan tillräckligt omfattande och trovärdig budgetsanering uppnås inte de väsentligt lägre räntor som är ett av de nödvändiga villkoren för tillräckligt stora investeringar i nya jobb. Utan en politik som i övrigt medför ett bra klimat för de företag och de företagare som fattar beslut om de nya jobben försämras möjligheterna att uppnå målet om sanerade finanser. Det försämras på ett dramatiskt sätt, vill jag säga. Skattepolitikens inriktning är av avgörande betydelse för att vi skall kunna åstadkomma det goda näringsklimat som gör att de som driver dagens företag och överväger att starta morgondagens bestämmer sig för att satsa på företagande. Den stora skattekilen på arbete innebär särskilt stora problem för den privata tjänstesektorn. Det måste i vårt land skapas förutsättningar för tillväxt som i sin tur leder till en expansion i den privata tjänstesektorn. Det är emellertid inte realistiskt att i den nuvarande ekonomiska situationen överväga stora generella skattesänkningar på arbete. Det som främst bör komma ifråga är bl.a. slopad eller sänkt moms avseende vissa tjänster. Skatteministern i den tidigare borgerliga regeringen inledde en diskussion med EU om differentierade momsskattesatser avseende tjänsteproduktion - det kunde vara lägre skattesatser i förhållande till dem vi har för närvarande eller slopad moms - för att på detta sätt bidra till att minska arbetslösheten. Det finns intresse inom EU för att pröva sådana åtgärder, för att på så sätt förbättra förutsättningarna för nya jobb. Jag har nyligen varit i USA och tillbringade i huvudsak tiden i en förstad till Washington D.C. Jag kunde dagligen konstatera hur typiska småföretag utförde trädgårdstjänster både i anslutning till hyreshus såväl som på privata villatomter. I vart fall när det gäller privata villatomter är denna form av verksamhet mer eller mindre obefintlig i vårt land. En av de bidragande orsakerna är utan tvekan skattekilen. En differentiering av tjänstemomsen är för närvarande inte förenlig med vad som gäller inom EU. Det krävs således förhandlingar, kontakter och nya beslut inom EU för att medlemsländerna skall få möjlighet att slopa eller sänka viss tjänstemoms. Regeringen har gång på gång avvisat möjligheterna att genom sänkt tjänstemoms skapa förutsättningar för nya jobb i den privata tjänstsektorn. Regeringen har visat sig fullständigt ointresserad av att ta upp förhandlingar med EU om att förändra momsreglerna inom detta område. Det är, herr talman, ytterligare ett belägg för att det politiska ledarskapet i regeringen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är lika märkligt att Centern, som gång på gång bl.a. velat införa sänkt byggmoms, är lika passiv och underdånig det stora regeringspartiet i detta avseende. Vid den skattedebatt vi hade för några veckor sedan frågade jag Anita Johansson varför Socialdemokraterna var så ointresserade av att förändra momsskattesatsen avseende tjänsteproduktion. Jag upprepade frågan utan att få svar. Det är på tiden att vi får svar i dagens debatt på frågan om var Socialdemokraterna står i denna fråga och på frågan varför ni är så hårda motståndare till att skapa bättre förutsättningar inom tjänstesektorn för att på så vis ge tillfälle till nya jobb. En annan tillväxthämmande fråga som berör momsen är den av regeringen föreslagna förkortade redovisningstiden. I ett läge med mycket hög arbetslöshet - regeringen räknar även vid sekelskiftet med arbetslöshet kring 10 % - åsamkas de svenska företagen nya omfattande skattekostnader. Likviditetsindragningen uppgår till minst 8 miljarder. Oaktat att de allra minsta företagen undantagits eller tydligen kommer att undantas från skyldigheten att redovisa moms tidigare är det ett dråpslag mot företagsamheten. Det rimmar illa med det fagra tal som då och då hörs från sosse och Centerhåll om deras positiva inställning till små och medelstora företag. Jag kan konstatera att det endast är fråga om fagert tal. Ord och handling stämmer inte överens. Är inte Socialdemokraterna tillräckligt brända på att högre skatter på företag och företagare leder till minskat intresse för företagande och därmed minskad tillväxt? Jag är även i detta avseende förvånad över att Centern lämnat sina tidigare principer. Under den borgerliga regeringsperioden avfärdade skatteutskottets borgerliga grupp med kraft aviserade utredningsförslag om förkortade redovisningstider beträffande moms. Vi var fullständigt överens om att inte rubba de redovisningstider vi hade då och som vi har för närvarande. Herr talman! Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med nya förslag om en ändring av mervärdesskattelagen, för att anpassa vår lagstiftning till EG:s regelsystem. Det har i detta sammanhang diskuterats huruvida moms i framtiden skall drabba ridsporten. Gällande bestämmelser inom EU avseende idrottsområdet kan tolkas på ett sådant sätt att det idrottsliga området även framdeles kan undantas från mervärdesskatt. Även i detta avseende saknas det politiskt ställningstagande inom Finansdepartementet. Det råder därför stor osäkerhet om olika idrotter blir föremål för mervärdesbeskattning eller inte. Från moderat håll avvisar vi införande av moms inom idrottens område. Det innebär givetvis att vi slår fast att ridsporten även fortsättningsvis undantas från moms. Det är enligt vår mening lika självklart att bowling, tennis, squash, badminton och andra inomhussporter undantas från moms, oavsett i vilken associationsform de bedrivs. Det fanns ett förslag i höstas om att man skulle ha olika regler när det gäller denna typ av sporter. Det avvisades från skatteutskottets sida. Det skulle beredas ytterligare i regeringskansliet. Jag tycker att det är viktigt att vi slår fast att vi skall ha samma regler oavsett om sporten bedrivs i privat regi, i bolagsform eller som ideell verksamhet. Annars kommer vi bara att få olika former av skatteplanerande åtgärder. Eftersom några uttalanden inte finns från regeringssidan när det gäller denna fråga är det viktigt att den socialdemokratiska utskottsgruppen här och nu talar om hur ni vill ha det med momsen avseende idrottsområdet och visar klar flagg i denna fråga. Den är mycket viktig. Inom parentes sagt har det varit väldigt osäkert för det stora arrangemang som Sverige skall ha med början den 4 augusti - VM i friidrott. Om det skulle bli moms på entréavgiften eller inte har varit en väldig osäkerhetsfaktor. Det hade orsakat väldigt stora förändringar i de intäkter som är budgeterade i den verksamheten. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1. Vi står givetvis bakom andra reservationer som innehåller moderata namn, men för tids vinnande vill jag bara yrka bifall till den. Jag vill samtidigt deklarera att vi, i den mån vi inte får gehör för denna reservation - det är mycket troligt - kommer att stödja reservation 2 om det yrkas bifall till den.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson svepte över ett väldigt stort och brett område i frågan om medvärdesskatten. Jag tänker fatta mig betydligt kortare. Precis som Karl-Gösta Svenson sade är det system som EG har valt för mervärdesbeskattning av handeln med begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter mycket krångligt och komplicerat. Skattskyldiga har därför till vårt utskott klagat på att de inte hinner sätta sig in i det komplicerade nya systemet i tid. Även Riksskatteverket har pekat på svårigheter att hinna med information och utbildning till det av regeringen förslagna datumet den 1 juli 1995. Jag stöder yrkandet på senareläggning av tillämpningen av de nya reglerna till den 1 januari 1996. Det är faktiskt inte trovärdigt när utskottet i betänkandet påstår att en sådan senareläggning skulle riskera att komplicera läget genom störningar i handeln. Det är synnerligen viktigt att Sverige som medlem aktivt arbetar för att förändra EG:s momsregler. Om vi i Sverige skall få medborgarna att känna delaktighet i och glädje för ett medlemskap i EU måste regler och lagar kännas meningsfulla. Det innebär mycket mer av aktivitet och intresse från regeringens sida att föra fram Sveriges synpunkter. Regeringen verkar tyvärr vara mycket ivrig att uppfylla varje bokstav i EG-reglerna. Men det gäller att tänka efter före. Ett exempel på detta överdrivna nit var införandet på s.k. terminalavgifter, dvs. de ersättningar som svenska Posten AB får från utländska postförvaltningar inom EU för att distribuera inkommande post. I höstas var det enligt regeringen absolut nödvändigt att införa detta system den 1 januari 1995. Nu har dock redan de negativa effekterna uppdagats som bl.a. jag själv varnade för i en motion i höstas. Regeringen säger nu i sin proposition och utskottet instämmer i att starka skäl talar för att de svenska bestämmelserna ändras. Dessa regler skall alltså ändras fr.o.m. den 1 januari 1995, dvs. från det datum de infördes. Det är bra. Sverige skulle annars vara det enda landet i världen som debiterade moms på terminalavgifter. Det är bra att bestämmelserna ändras, men det hade naturligtvis varit ännu bättre om de aldrig införts. När det gäller hur nya momsregler skall utformas krävs det att regeringen verkligen prövar detta mycket noggrant. Ta t.ex. tillämpningen av EG:s regler när det gäller undervisning. Det får inte som sports ske att ridsporten momsbeläggs. Det går verkligen inte att motivera varför den typiska flicksporten skulle momsbeläggas medan pojkarnas olika sporter skulle gå fria. Vad är det för skillnad på att lära någon rida eller lära någon att spela fotboll eller ishockey? Denna fråga bereds för närvarande av regeringen. Men som vi i ett särskilt yttrande betonat skulle en utvidgad momsplikt för ridsporten leda till diskriminering, eftersom den framför allt är en flicksport. Ridningen kan inte som jag ser det betecknas som en utbildningstjänst. Det är förutom ren sport ett socialt umgänge och en trivsam fritidsaktivitet för speciellt många flickor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Så har vi då ännu ett ärende som innebär att vi skall EU-anpassa oss, i detta fall till ett krångligt system som i förhållande till dagens ordning kommer att skapa problem för näringsidkare. EU:s regler är ju knappast kända för att vara enkla och tydliga. Vi har i Sverige trots ett i övrigt krångligt skattesystem haft ett relativt enkelt system med den fiktiva avdragsrätten för moms. Den anpassning som nu föreslås innebär att vi går över till en marginalbeskattning som i många avseenden blir mycket krånglig. I vissa avseenden är marginalbeskattningen att föredra, men som helhet kan vi nog konstatera att den svenska modellen är överlägsen. Den fiktiva avdragsrätten kan nämligen öppna för viss svartverksamhet. Men i förhållande till de farhågor som restes när den fiktiva avdragsrätten infördes har verkligheten inte riktigt besannat de farhågorna. Det har inte blivit så mycket svartverksamhet med anledning av den fiktiva avdragsrättens införande. Det är inte heller lätt att förstå regeringens agerande när det gäller att anpassa sig till gällande EU regler. Ibland gäller det att vara bäst i klassen. Ibland, som häromdagen när vi i kammaren diskuterade lönegarantin, gäller det att obstruera så mycket som möjligt, trots att det i det fallet fanns ett uttalande från kommissionen som borde ha gjort att regeringen inte fattade det beslut som fattades. Detta är ännu märkligare eftersom regeringens ställningstagande när det gäller lönegarantin inte vilade på traditionell socialdemokratisk ideologisk grund. Det borde i det läget ha varit naturligt för Socialdemokraterna att följa samma linje i lönegarantifrågan som Vänsterpartiet. Det nu föreliggande förslaget till beslut har orsakat kritik inte bara från diverse branschorganisationer utan också från RSV, som kritiserar valet av tidpunkt för ikraftträdande av de nya reglerna. RSV anser att man inte hinner utbilda personal och att man inte kan komma ut med information med så kort varsel. Dessutom blir det mycket arbete för att kontrollera ett litet antal näringsidkare. I reservation 2 yrkar Vänsterpartiet tillsammans med Folkpartiet att ikraftträdandet skall senareläggas till den 1 januari 1996. Utskottets majoritet har insett att tiden blir litet knapp, och föreslår att ikraftträdandet senareläggs till den 1 november 1995, detta efter att först ha försökt lägga ikraftträdandet till den 1 oktober. Det var ett förslag som visade på bristen på verklighetsförankring inom departement eller inom utskottsmajoriteten - jag vet inte vilka som kom med förslaget - eftersom ikraftträdandet i det fallet skulle ha inträffat mitt i en momsperiod. Vi undrar varför man inte kunde gått opinionen, och i detta fall oppositionen, till fullt mötes genom att förlägga ikraftträdandet till den 1 januari 1996. Jag yrkar bifall till reservation 2. Under denna tidsfrist skulle Sverige dessutom haft möjlighet att påverka EU mot ett enklare system som mer liknar det svenska. Flera experter på EU-moms hävdar det varit fullt möjligt för Sverige att få gehör för sin uppfattning. Herr talman! I detta ärende har slattats in en mängd motioner för den allmänna motionstiden som visserligen handlar om moms men som inte har mycket med ärendet som sådant att göra. Här dyker momsanpassningen till EU vad gäller utbildning, kultur och idrott upp, men också möjligheten att införa lägre moms på exempelvis tjänster, eller rättare sagt det med de gällande EU-reglerna omöjliga i att införa sådana momssatser. Ur sysselsättningsaspekt vore det emellertid önskvärt att den svenska regeringen arbetar för att det skall bli möjligt att på detta sätt införa differentierade momssatser. Vad gäller moms på idrott, kultur och utbildning bör riksdagen undvika att göra en överdriven och snabb EG-anpassning av de momsregler som återstår att anpassa inom dessa områden. En generell kulturmoms skulle t.ex. medföra en lång rad komplikationer då den berör mycket vitala delar av kulturlivet, och frågan bör därför inte hastas fram. Ett belysande exempel på de svårigheter som Sverige ställs inför gäller ridsporten. Eftersom fler flickor än pojkar ägnar sig åt ridning skulle flickornas idrottsutövande vid en momsbeläggning drabbas av ökade kostnader samtidigt som andra mer pojkdominerade idrotter åtnjuter momsfrihet. Ett sådant resultat bör naturligtvis undvikas. Det är vår bestämda uppfattning att vi skall vara mycket försiktiga med anpassning till EU-regler i dessa fall, i all synnerhet som det inom EU i dag pågår en diskussion om just dessa områden. Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer som undertecknats av Vänsterpartiet. Men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservationerna 2 och 9. Slutligen är vi nog eniga om, Karl-Gösta Svenson, att det behövs en momssänkning inom tjänstesektorn. Men just när det gäller trädgårdsnäringen och privata villatomter tycker jag att det är ganska viktigt att respektive villaägare själv pysslar med trädgården. Vi får faktiskt inte glömma att trädgårdsarbete kanske är en av de viktigaste delarna i svenskens friluftsliv. När det sedan gäller den förkortade redovisningstiden för moms håller jag med Karl-Gösta Svenson om den moderata kritiken i detta läge. Vi får se när den frågan dyker upp vad som kommer fram. Vänsterpartiet valde att inte ta strid med majoriteten i detta ärende. Men det är möjligt att det blir så när ärendet läggs på riksdagens bord. Regeringen har nämligen aviserat att man skall fundera över speciella regler för små och medelstora företag. Man kommer kanske att lindra de regler som nu har föreslagits i utredningen. Slutligen är det intressant att konstatera att Centerpartiet här företräds av den socialdemokratiska majoriteten. Det vore i och för sig ganska intressant att höra varför Centern har bytt ståndpunkt bl.a. när det gäller momsen. Det är synd att Centern har valt att inte delta i debatten.

Herr talman! I vår populära serie "skatter som skall anpassas till EU" har vi i dag kommit till momsen på begagnade varor. Av diskussionen i dag och andra debatter vi har haft om anpassning av skatteregler, och speciellt när det gäller momsen, får man ibland intrycket av att vi kan styra hela samhället genom att förändra momssatsen. Det är naturligtvis en överdrift. Så är det ju inte. Men det blir lätt så när man fördjupar sig i dessa detaljer. Man kan också notera att huruvida vi skall vara snabba med en anpassning till EU:s regler, eller om vi skall försöka skjuta på det så länge vi bara orkar och kan med, varierar i alla läger beroende på vilket syfte vi har med vår argumentering. Det finns liksom inte någon skönjbar logik i resonemanget från någon. Jag vill inte undanta mig själv heller från den kritiken. Det är väl helt enkelt så att beroende på vad vi själva tycker och tänker och vill uppnå använder vi argumenten på det sätt som passar oss. Det betänkande som vi nu diskuterar innehåller diskussionen om man skall ha moms på begagnade varor av olika slag. Om vi nu har tagit steget att vi skall bli medlemmar i EU får vi kanske anpassa oss till de regler som gäller på ett hyfsat sätt. Men om vi upptäcker att det kan innebära ganska många problem för de företag som drabbas om vi skyndar på den här processen får vi väl låta det ta den tid det tar att komma över dessa svårigheter genom att ge berörda instanser möjligheten till utbildning och anpassning till de nya systemen. Det är väl ganska rimligt. Därför tycker jag att det är positivt att utskottet har fastnat för att skjuta på införandet av dessa regler till den tidpunkt i slutet av året som är angiven. Från början föreslogs att vi skulle införa dem från halvårsskiftet. Det hade nog blivit ganska besvärligt för en hel del företag. Det hade varit mycket olyckligt. Men nu kan vi väl acceptera den tidpunkt som finns. Jag tänker mest uppehålla mig vid två av de saker som har skickats med den här propositionen, som någon uttryckte det. Det gäller den eventuellt aviserade momsen på ridsport och den för ideella föreningar. Som andra har berört här vore det ganska olyckligt om vi började klassa just den här idrotten eller sporten som mer utbildningsinriktad än andra. Det kan inte vara någon större skillnad på lektioner i fotboll eller ridning. Det är bara frågan om terminologi - om vi kallar den träningspass eller lektioner. Det kan ha en viss betydelse. Vi tycker givetvis att det är rimligt att ridlektionerna undantas från moms. Det vore olyckligt med den snedvridning som vi annars kan få. Sedan vill jag också uppehålla mig litet grand vid momsen på ideella föreningar. Det är samma sak där. Det finns en stor flora av olika föreningar, men det gäller speciellt de föreningar som sysslar med biståndsverksamhet och handel med begagnade varor i samband med det. Vi tycker att det vore olyckligt om man försvårar den verksamheten och minskar den möjlighet som dessa organisationer har att bistå andra människor genom att belägga verksamheten med moms. Vi har ingen egen reservation som täcker just det området, men vi har en reservation nr 12 som jag yrkar bifall till. Den handlar om ideella föreningar och täcker in detta område. Jag vill även yrka bifall till reservation 9. Den handlar om ridsporten.